Herr talman! Vi har nu gått varvet runt och är tillbaka på Malmöbänken. Regeringen föreslår i den proposition vi behandlar att Lv 4 skall flyttas från Malmö till Ystad, medan pansarutbildningen i Ystad skall flyttas därifrån. Enligt propositionen skall åtgärderna ses som ett led i rationaliseringar för att åstadkomma kostnadsbesparingar, vilka för de här redovisade förändringarna skulle —- efter genomförandet — uppgå till ca 16 milj.kr. per år. Som tidigare har nämnts har länsstyrelsen i Malmöhus län varit kritisk mot hållfastheten i fredsorganisationsutredningens beräkning av besparingseffekterna. Också chefen för armén har kommit till ett annat beräkningsresultat än FFU. Fredsorganisationsutredningen har beräknat skillnaderna mellan besparingar under en 20-årsperiod och kostnaderna för genomförandet till ca 49 milj.kr., medan chefen för armén finner motsvarande skillnad vara endast ca 24 milj.kr. 7; I dessa beräkningar har hänsyn då inte tagits till kostnaderna för värnpliktsresor. En minskning av utbildningskapaciteten i Malmöhus län med 500 utbildningsplatser — 700 försvinner från Malmö och 200 tillkommer på Revingehed — innebär att antalet skånska värnpliktiga som under närmast överskådlig tid måste grundutbildas utanför länet ökar med samma antal. Detta bedöms medföra kostnader för värnpliktsresor med drygt I milj.kr. om året. Efter hand ökande kostnader för energi kommer naturligtvis att ytterligare öka dessa kostnader. Till detta kommer kostnader för de värnpliktigas egna resor, som de själva betalar. De begränsade besparingseffekterna av en omfattande och för personalen påfrestande förändring av fredsorganisationen i Skåne skulle kunna accepteras om av andra orsaker, t.ex. personalpolitiska, operativa, utbildningsmässiga, värnpliktssociala eller regionalpolitiska skäl, en omorganisation bedömdes nödvändig. En granskning av dessa skäl talar emellertid klart emot en förflyttning av Lv 4 från Malmö. Först vill jag ta upp de personalpolitiska skälen. Både från rekryteringssynpunkt och med hänsyn till möjligheterna för familjemedlemmar att behålla sina arbeten är en förläggning av Lv 4 i Malmö att föredra. Flyttning av förband påverkar erfarenhetsmässigt under lång tid negativt förbandens rationella drift.

Vad överbefälhavaren tidigare har framhållit om krav på ett kuppförsvarsförband i Malmö äger, menar jag, fortfarande giltighet. När det gäller utbildningsmässiga skäl är övningsbetingelserna för Lv 4 i Malmö goda. Markproblemen för utbildningen har överskattats av utredningen. Som framgår av länsstyrelsens och kommunfullmäktiges i Malmö yttrande är fredsorganisationsutredningens uttalande inte i överensstämmelse med de verkliga förhållandena. Den planerade yttre ringvägen i Malmö kommer bara i ringa mån — om ens så mycket — att påverka regementets utbildningsmöjligheter. Malmö kommun önskar att luftvärnsregementet skall bli kvar i Malmö och är beredd att på allt sätt medverka till att eventuella ytterligare behov av övningsmark tillgodoses och säkras för framtiden. Jag kommer så till problemen i anslutning till skjutfältet i Falsterbo. Av skjutfälten i Skåne är detta det som är lämpligast för luftvärnsskjutningar. Det därnäst lämpligaste är Ravlunda, medan Hammar/Kabusa med hänsyn till störningar från båttrafiken är det minst lämpliga. Luftvärnsskjutningar måste därför genomföras på Falsterbofältet, även efter en flyttning av regementet från Malmö. Farhågorna beträffande skjutfältet i Falsterbo är inte av den art och omfattning att de motiverar en flyttning av regementet. En flyttning av regementet till Ystad skulle däremot negativt påverka den omfattande frivilligutbildningen i Malmöregionen. Där finns ca 20000 frivilliga inom totalförsvaret. De har behov av nära tillgång till utbildningsservice i form av instruktörer, materiel, förråd, övningshallar och fordon. Jag tycker det är bra att försvarsutskottet starkt betonar att fortsatt service åt frivilligorganisationerna måste garanteras även om riksdagen fattar beslutet att Lv 4 skall flyttas till Ystad. Det är också av värnpliktssociala skäl önskvärt att utbildningen av de värnpliktiga sker så nära hemorten som möjligt. Detta är önskvärt även med hänsyn till samhällsekonomiska synpunkter. Inom två mil från Malmö bor i dag ca 70 96 av de värnpliktiga vid Lv 4. På regementet placeras i viss utsträckning värnpliktiga som bor inom Malmö Lundområdet och som kan åberopa särskilda sociala skäl för utbildning nära hemorten. ” Regionalpolitiska skäl brukar jag inte framföra. Men eftersom de har anförts av andra intressenter vill jag peka på dem. De talar också för att Lv 4 skall få vara kvar. Både Malmö och Ystads kommuner påverkas negativt av det nu föreliggande förslaget, som framgår av de yttranden som har lämnats från kommunerna. Till det anförda kommer också önskemålet att underlätta försvarsupplysningen. Vi talar ofta i den här kammaren om behovet av att öka försvarsupplysningen. Här har vi ett utmärkt tillfälle att ge försvarsupplysning till det stora antalet grundskoleoch gymnasieelever i Malmöområdet. En nära kontakt mellan förband och samhälle är en bra grund att bygga försvarsupplysning på. Sammantaget framgår alltså att en förflyttning av Lv 4 till Ystad inte är rationell. Det vore riktigare att arméns utbildningsorganisation totalt i Skåne sågs över i ett större sammanhang, varvid inte minst pansarets och infanteriets utveckling på sikt skulle tas med i bedömningen. Jag förmodar att detta icke är den sista omorganisationen när det gäller fredsförbanden i Skåne — tyvärr. Jag förstår i och för sig försvarsministern, som behöver vartenda öre och varenda krona som han kan skrapa ihop till anslag för materielanskaffning inom krigsmakten. Och när det finns en enig utredning och uttalanden från militärbefälhavaren, chefen för armén och överbefälhavaren som alla accepterar utredningsförslaget — då förstår jag att det är svårt att lägga fram ett annat förslag. Men jag menar att det vid remissbehandlingen av utredningsförslaget har kommit fram många synpunkter som man borde tagit större hänsyn till, och . jag menar att också mina argument är bärande när det gäller ställningsta gandet till om regementet skall flytta eller inte. Det gäller då var vi skall ta pengarna ifrån, om vi nu ändå kan göra besparingar. Jag vill då erinra om att en annan motion redovisar besparingar som väl uppväger de eventuella merkostnader som kan uppkomma om Lv 4 blir kvar i Malmö. Herr talman! Hans Lindblad kom in på litet historiska sammanhang. Han skall inte bli ensam om det. Försvaret av Malmö har av svenska myndigheter i regel getts hög prioritet. Omedelbart efter Skånes övergång till Sverige anlades en stark svensk garnison i Malmö. Man kan naturligtvis kalla det för en ockupationsstyrka om man så vill. Det var naturligt att styrkorna rekryterades med svenskt manskap, och till att börja med var det folk från Bergslagen. År 1700 medgavs rätten att rekrytera högst 20 skåningar per kompani till de förband som skulle försvara Malmö. Så småningom rekryterades emellertid allt fler från den egna bygden till stadens garnison och regementen, och kronprinsens husarer blev verkligen ett skånskt förband, ett Malmöförband, med vilket stadens invånare kände stor gemenskap. År 1927, den stora regementsdödens år, när den socialdemokratiske försvarsministern — jag tror han kallades krigsminister på den tiden — drog in 14 fredsförband och minskade arméns officerskår med 37 96 och dess underofficerskår med 48 96, då red kronprinsens husarer bort för sista gången. Men bara tolv år senare — inför hotet utifrån genom Nazitysklands framväxande — fick Malmö ett nytt förband, ett luftvärnsförband, som sedan kom att heta Skånska luftvärnsregementet. Offerviljan hos malmöborna var vid den tidpunkten mycket stor när det gällde att samla in pengar till luftvärnskanoner och luftvärnskulsprutor för hembygdens försvar. På en vecka samlade man in en halv miljon kronor, och det var mycket pengar på den tiden. Det kom in stora och små bidrag. En skolflicka skickade in 2 kr. och bifogade en vers: Vårt försvar är litet dåligt, men soldaten väntar tåligt. Här kommer nu en liten peng —- Och nog behövde vi de pengarna. Malmöborna slår vakt om sitt regemente. Vi tycker att stadens värnpliktiga i stor utsträckning också i fortsättningen skall kunna utbildas vid stadens regemente. Vi behöver ha det regementet kvar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1032.

Herr talman! Eric Holmqvist och Olle Aulin har redan kommenterat flyttningen av Lv 4 från Malmö, och jag har inte mycket mer att tillägga. Jag vill bara understryka ett par av de skäl som talar för att Lv 4 bör få stanna kvar i Malmö. Man måste starkt ifrågasätta om det är riktigt att lämna Sydsveriges största stad med så många betydelsefulla och strategiskt viktiga funktioner och med så utsatt geografiskt läge som Malmö utan något regemente. Även en lekman vet om och känner väl till att Öresund är föremål för intensivt intresse från alla håll med sitt nyckelläge i den strategiska världsbild som f.n. är dominerande. Det egna försvarets förmåga att snabbt ställa upp till försvar står ju ändå i direkt relation till avståndet, och förlängs detta så försämras kuppberedskapen. Ett annat skäl är socialt — ett skäl som man måste fästa ett visst avseende vid. Närheten till Malmö — varifrån de flesta kommer som på något sätt är knutna till Lv 4, kanske främst de värnpliktiga — gör det möjligt för dem att utnyttja rätten till nattpermission. Det är en förmån som förvisso inte alla inkallade har. Man skall kanske inte underskatta betydelsen av den. En nedläggning innebär en direkt försämring för en stor grupp värnpliktiga. Det är visserligen svårt att i kalla siffror mäta fördelen med ett sådant här system, men med kännedom om de psykiska påfrestningar som värnpliktstiden innebär för många, borde man i kostnadskalkylen ta med dessa positiva värden. Nedläggningen får också negativa konsekvenser för frivilligverksamheten i Malmö. Det är faktiskt så att tyngdpunkten för frivilligverksamheten inom länet ligger i Malmö. De sysselsättningsmöjligheter som finns på regementet betyder en icke föraktlig hjälp åt en kommun som har det ganska bekymmersamt att få debet och kredit att gå ihop. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till Eric Holmqvists reservation 2 i försvarsutskottets betänkande nr 11.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

Mitt samvete är väl inte känsligare än andras, så jag är nog inte ensam om att egentligen vilja sticka in brasklappen ”härtill är jag nödd och tvungen” under beslutssigillet. Gunnar Björk i Gävle inledde sitt anförande med att helt riktigt säga att föreliggande förslag är en följd av förra årets långsiktiga försvarsbeslut. Sedan gjorde han sig tyvärr skyldig till samma förlöpning som jag har hört statsministern göra i en radiodebatt. ”Med socialdemokratisk försvarspolitik skulle vi ha fått lägga ned flera förband”, sade både den äldre och den yngre centerpartisten. Båda får vara vänliga att hålla reda på att majoritet och reservanter inte skiljer sig åt vad gäller nedläggning av förband. Vi räknade båda med en minskning med ett par tre regementsadministrationer. I det här avseendet har vi samma ansvar och bör inte kasta grundlösa beskyllningar mot varandra. Menar vi något med vår neutralitetspolitik måste vi ha ett försvar. Vill vi verka för avspänning längs en lång gränslinje måste det vara uppbyggt så att det inte bara ger vårt folk trygghet mot yttre hot utan också ger öster och väster den trygga förvissningen att vårt land inte kan bli ett uppmarschområde. Gränserna är långa, och den landyta som skall försvaras är stor. Det här blir dyrt, så dyrt att det uppstår konflikt mellan kraven på medel till yttre trygghet och medel till den inre trygghet som är försvarsviljans förutsättning. I den avvägningen har socialdemokrater och borgerliga kommit på skilda linjer. En yttring av detta är den penningmässiga skillnaden om 362 milj.kr. detta budgetår. I ett längre perspektiv rör det sig om miljarder. Min och mina meningsfränders uppfattning är att det i första hand är de högsta och kostsammaste tekniska kraven som måste begränsas, men inte heller fredsorganisationen kan förbli oförändrad om folket skall orka bära ett försvar, starkt nog att ge oss yttre trygghet. Men, blir naturligtvis invändningen, ofrånkomliga förändringar får inte ske på ett sätt som äventyrar trygghet för personal — och för kommuner som under många år burit en uppgift som social basorganisation för ett militärt förband och dess anställda. Det här har t.ex. varit bärande för Bo Forslunds envisa agerande. Det går inte att komma ifrån den frågeställningen. Jag upplever problemet också i mitt hemlän. F 11 skall ju läggas ned och det går trögt att få fram alternativ sysselsättning.

Herr talman! Det är ändå så att socialdemokraterna hade ett lägre alternativ när riksdagen tog det försvarspolitiska beslutet. Det innebär, såsom jag också har uppfattat det, en större ambition när det gäller personalminskningsmålet. Det är därför intressant att konstatera att en av de ledande socialdemokraterna, Eric Holmqvist, inte ställer sig bakom det. Han har en reservation, där han föreslår att ett förband inte skall läggas ned, men han föreslår inget alternativ till nedläggning. Jag förstår att Bengt Gustavsson i det läget är bekymrad för den socialdemokratiska trovärdigheten på det här området. Det är ett rimligt krav att man skulle ha presenterat andra alternativ. När det gäller personalminskningsmålet vill jag anföra följande. Socialdemokraterna har samma mål som vi när det gäller fredsorganisationssidan, säger Bengt Gustavsson — tre fyra regementsadministrationer. Man har inte heller gått längre när det gäller de centrala staberna, som behandlas i nästa betänkande på föredragningslistan. Men om socialdemokraterna har en större ambition än vi att skära ned personal vore det värdefullt för kammaren om Bengt Gustavsson utvecklade sin pedagogiska skicklighet och förklarade hur socialdemokraternas personalminskningsmål verkligen ser ut och hur det skall konkretiseras i den grå och bistra verkligheten.
Herr talman! Socialdemokraternas personalminskningsmål — för att använda det förskräckliga ordet — har skilt sig från regeringssidans i ett avseende. Jag vidhåller, och det bör Gunnar Björk veta, att i såväl försvarsutredningen som försvarsutskottet talade vi om nedläggning med ett par tre administrationer. Sedan har i försvarsministerns direktiv till fredsorganisationsutredningen siffran tre fyra administrationer nämnts. Men det är en process som jag inte går in på nu. Det är sådant som så småningom återkommer till riksdagen. Men vi var precis på samma linje när det gällde förbandsenheter, och Gunnar Björk försöker komma ifrån det genom att ta upp en diskussion med Eric Holmqvist på den här punkten. Det var inte alls det jag vände mig mot, utan det var att Gunnar Björk, vilket förvånade mig, lika demagogiskt som statsministern i radiodebatten ställde frågan: Vilka förband ytterligare är det ni socialdemokrater vill lägga ned? På den punkten, det upprepar jag, har vi varit på samma linje. Det har skilt sig på det sättet att vi i försvarsutredningen och i reservationer till försvarsutskottets betänkande i fjol räknade med något större neddragning på de centrala staberna och förvaltningarna än motsidan då gjorde. Men på den punkten har vi överträffats rejält av försvarsministern, och jag har inte kritiserat honom där. Men där har det skilt sig på personalsidan, inte när det gäller nedläggning av förband.

Herr talman! Jag tycker ändå att om en av socialdemokraternas ledande företrädare i utskottet, f. d. försvarsministern, säger att vi inte skall lägga ned så många förband som man tänker sig från majoritetens sida vore det klädsamt om han presenterade ett alternativ.
Herr talman! Det här är egentligen Eric Holmqvists debatt. Jag kan bara konstatera att Gunnar Björk i Gävle beskyller Eric Holmqvist för något som han inte gjort sig skyldig till. Eric Holmqvist har argumenterat mot neddragningen av Lv 4. Men han har inte sagt något om det totala antalet förband som skall läggas ned. Men nu är Gunnar Björk medveten om att han är ute och åker cykel. Vad jag reagerade mot var det där skrämskottet som liksom en bred hagelsvärm skulle gå ut i landet, att socialdemokraterna egentligen vill lägga ned flera förband. Det är det inte fråga om. Vi har satt på pränt exakt samma siffra från socialdemokratiskt håll som man gjort från regeringslägret.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag enligt replikreglerna inte kunde få replik på Gunnar Björk i Gävle när han skulle besvara vad jag hade tagit upp i mitt anförande. När det gällde bedömningen av Lv §:s bibehållande eller nedläggande tog jag upp några synpunkter. Jag kom in på markfrågorna, jag kom in på de regionalpolitiska värderingarna. Beträffande markfrågorna hänvisade jag till att man haft att göra en avvägning mellan Lv 5 och Lv 6. Jag påpekade att markfrågorna i Sundsvall var lösta eller kunde lösas utan konflikter med andra intressen, medan de enligt utskottets uppgifter inte är lösta i Göteborg. Man säger att de anses kunna lösas. Det sägs i utskottsbetänkandet att utskottets ställningstagande bygger på att man skall få behålla områdena under en 20-årsperiod. Med hänsyn till att markfrågorna har skjutits fram undrade jag hur vederbörande kommuner hade ställt sig till utskottets skrivning. Jag fick inget svar på det. Jag frågade hur man ämnar lösa frågorna på sikt, och jag frågade om markfrågorna enligt utskottets mening är en faktor som talar för nedläggning av Lv 5 och bibehållande av Lv 6. Det var de frågor jag ställde till utskottets talesman. När det gällde ekonomin talade Gunnar Björk i Gävle som om ingenting hade hänt sedan FFU lade fram sin utredning. Han talade om de 100 miljoner eller vad det nu var som man skulle spara — alldeles opåverkad av vad remissinstansen har sagt om detta och alldeles opåverkad av att arméchefen kommit fram till att det rörde sig om 18 miljoners besparing där FFU kommit till 38 miljoner; alltså en skillnad på 20 miljoner. Ändå får vi komma ihåg att de i detta fall bara ser det från militär synpunkt. Vad jag förde in i sammanhanget var den totala samhällsekonomiska kostnaden eller besparingen av att lägga ned regementet. Vi skall komma ihåg att Västernorrland är det län i landet som anses behöva mer lokaliseringspolitiskt stöd än något annat län. Trots.detta är sysselsättningsgraden i vårt län avsevärt lägre än riksgenomsnittet. Länet har också fått utlokalisering av statlig verksamhet, men inte heller det har hjälpt — vi ligger långt under sysselsättningsgenomsnittet. Från detta län föreslog FFU och föreslår nu ett enigt försvarsutskott att man skall plocka bort ett regemente som har mer än 200 anställda; man får räkna med att det får en följdverkan på lika många arbetstillfällen. Vad jag tog upp var de samhällsekonomiska frågorna — jag har inte fått något som helst svar på det: Vad vinner samhället på att lägga ned ett regemente och tjäna litet grand på det men vara tvunget att satsa medel från andra delar av statsbudgeten för att åstadkomma ny sysselsättning? Vi får komma ihåg att praktiskt taget alla nya arbetstillfällen som tillförts Västernorrlands län har tillkommit genom olika former av regionalpolitiskt stöd. Jag tycker att försvarsutskottet har haft anledning att se närmare på detta och kanske remittera propositionen och motionerna till arbetsmarknadsutskottet för att få en vidare bedömning. Det är den allsidiga samhällsekonomiska bedömningen som vi har saknat i FFU och i propositionen och nu i betänkandet, som faktiskt avfärdar de båda motionerna om bibehållande av Lv 5 med en mening som omspänner två rader och ett ord. Men man kanske inte skall begära att få långa kommentarer till en motion. I övrigt har utskottet skrivit litet som visar att man har viss förståelse för motionerna. Vi saknar alltså helhetssynen. Har utskottet vid en samfälld bedömning av markfrågorna, av de regionalpolitiska frågorna och av de totala samhällskostnaderna kommit fram till att det är lönsamt för det svenska samhället att lägga ned Lv 5, att lägga ned en statlig verksamhet i ett län som kämpar med sysselsättningssvårigheter, att lägga ned ett regemente som fungerar väl?

Herr talman! Jag beklagar att jag inte fick någon replik på det svar som Gunnar Björk i Gävle gav mig. Dessutom var det inget svar beträffande det avtal som tecknades redan på 1940-talet. Jag tolkar det avtalet så att vid en nedläggning av Lv 5 är kronan förpliktad att anskaffa motsvarande sysselsättningstillfällen. Det gäller inte bara att bibehålla tomma kaserner, Gunnar Björk — de skall också fyllas med sysselsatta människor, Kan man inte garantera motsvarande sysselsättning torde det innebära att anläggningar och byggnader måste rivas, om man inte får användning för dem, vilket torde vara svårt eftersom de är avsedda för ett så speciellt ändamål. Värdet av det 60-tal kaserner som det här är fråga om har av militära myndigheter beräknats till 27 milj.kr. i 1976 års penningvärde. Därför sade jag också i mitt första inlägg att det måste anses som en stor kapitalförstöring.

Vi hari kommunen de senaste åren fått ta över tillräckligt med monument efter industrinedläggningar. Vi har som bekant alltför ofta fått gå in och vara "städgummor efter industrins nedläggningar. Jag är tacksam för vad Bengt Gustavsson sade i sitt första inlägg, och jag räknar med att vi skall ha en socialdemokratisk majoritet när Lv 5 skall läggas ned. Men när situationen är sådan som nu, när beslutet skall fattas, står jag givetvis fast vid mitt bifallsyrkande till Stig Olssons och min motion som går ut på att Lv 5 inte skall läggas ned förrän vi har fått garantier för alternativ sysselsättning. De Lv S-anställdas tillgång till lämpligt arbete på orten bör också säkerställas, om de inte vill flytta för att fortsätta att arbeta inom sitt yrkesområde. Frågan skulle naturligtvis komma i ett annat läge om företrädare för regeringen skulle ge en sådan garanti.
Herr talman! Martin Olsson tog åter upp markfrågorna i Göteborg. Jag hänvisar på den punkten till mitt tidigare inlägg. Vi anser alltså att de frågorna är lösta för den närmaste tjugoårsperioden. Självfallet är vi inte opåverkade av remissvaren. Men de olika remissinstanserna har en viss benägenhet att räkna på olika sätt när det gäller de ekonomiska kalkylerna. Vad som sagts om chefen för armén kan jag inte uttala mig om. Jag vill bara hänvisa till att medarbetarna inom FFU på detta område kommit från chefen för armén. Det är alltså möjligt att man räknar på olika sätt. Bo Forslund gör en alltför vidlyftig tolkning av avtalet. Jag ser det som en förmån för staten men inte som en skyldighet. När Bo Forslund hoppas mer på socialdemokraterna, vill jag bara hänvisa till att i FFU innan dess ordförande blev generaldirektör fanns det tre socialdemokrater, dvs. halva antalet ledamöter.

Herr talman! I detta anförande kommer jag att koncentrera mig kring frågan om lekmannainflytandet inom de centrala staberna. Olle Göransson kommer senare att tala om det socialdemokratiska alternativet till stabsorganisationen i övrigt. Frågan om lekmannastyrelse i staberna aktualiserades i riksdagen första gången 1973 genom en socialdemokratisk motion. Riksdagen beslöt då, efter det att motionen remitterats till en rad myndigheter, att frågan skulle prövas i samband med den utredning av de centrala staberna som skulle tillsättas. På denna punkt var riksdagen enhällig. Tyvärr höll inte enigheten längre än hit. Den borgerliga regeringen har genom sin proposition markerat sin rädsla för en lekmannastyrelse genom att i stället föreslå ett slags rådgivande organ i försvarsledningen. Därmed stoppas effektivt alla möjligheter till ett reellt inflytande från breda samhällsgrupper i den högsta militärledningen. Mycket annat var väl heller inte att vänta sig från en borgerlig regering och från en borgerlig utskottsmajoritet. För oss socialdemokrater är skälen för en lekmannastyrelse uppenbara. Vi tycker inte att demokratin skall göra halt, vid kaserngrindarna. Lika litet kan den göra halt vid försvarsstabens vaktkur. De militära staberna innehåller inga särdrag som motiverar att de skall vara undantag i förhållande till civila eller andra militära organ. Inom svenskt förvaltningsväsende anser man det tvärtom naturligt att den högsta ledningen för myndigheter skall utgöras av en styrelse. Härigenom vinner man många fördelar. Förvaltningarna kan tillgodogöra sig olika samhällsgruppers sakkunskap. Att lekmannastyrelser dessutom är ett naturligt demokratiskt inslag för insyn, kontroll och beslut gör inte frågan mindre viktig. När frågan om inrättande av lekmannastyrelser aktualiserats i olika sammanhang, har många myndigheter tidigare förhållit sig avvaktande, t.o.m. negativa. Men detta kan ju aldrig bli ett skäl för riksdagen att säga nej till ökad insyn och kontroll. Dessutom, vilket såväl regeringen som de borgerliga ledamöterna i utskottet tycks bortse ifrån, finns det ju redan i dag lekmannastyrelser inom andra försvarsmyndigheter. Så är fallet med t.ex. försvarets materielverk, försvarets forskningsanstalt, civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och försvarets rationaliseringsinstitut. Alla totalförsvarsgrenar utom det militära försvaret har i dag lekmannastyrelser. Dessutom finns det lekmannastyrelser vid flera myndigheter inom det militära försvaret. Man kan ju undra hur borgerligheten prioriterar en så här betydelsefull fråga, när det anses viktigare med lekmannastyrelse i marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona än i den militära ledningen. Nu kan man naturligtvis hävda att riksdag och regering har bestämmande, insyn och kontroll även utan någon lekmannastyrelse. Men detta är ett orimligt argument, eftersom konsekvensen av ett sådant resonemang blir att vi över huvud taget inte har behov av lekmannastyrelser någonstans. Ett utskott kan ju aldrig följa den mer vardagliga verksamheten inom en förvaltning. Det är också självklart att utskottet inte heller kan påverka de enskilda ärendena efter det att riksdagen har tagit sitt beslut av mer övergripande art. Såväl Landsorganisationen som TCO-S — det handlar alltså om det totalt dominerande antalet anställda inom försvaret, i Plutonsofficersförbundet, Kompaniofficersförbundet, Statsanställdas förbund osv. — har klart tagit ställning för lekmannastyrelse. Lika klart säger överbefälhavaren, chefen för flygvapnet och chefen för armén nej till kravet. Intet nytt under solen, brukar det heta. Också i denna fråga ställer sig socialdemokraterna på löntagarorganisationernas sida och de borgerliga på generalernas sida. Men det är knappast överraskande. Utskottets majoritet försöker i sin skrivning ge intryck av att man är positiv till ett lekmannainflytande genom att säga att detta kan vara värdefullt i försvarsmaktens högsta ledning. Men det blir inte mycket med detta inflytande, eftersom lekmännen inte skall ges någon beslutanderätt. När de borgerligas stolta paroller om inflytande kolliderar med generalernas uppfattning, blir det generalerna som bestämmer. Mycket skrik och litet ull, skulle man kunna säga om de borgerligas agerande här. Man glider undan denna oerhört viktiga sak genom att säga att det uppstår problem i ansvarsfrågor och att det blir komplicerade beslutsförhållanden. Man säger också att i den föreslagna organisationen blir ett rådgivande organ mest ändamålsenligt. Från borgerligt håll vill man till varje pris, trots de kraftiga personalminskningar som sker, behålla en försvarsstab, en arméstab, en marinstab och en flygstab. Detta är också viktigare än en civil styrelse för försvarsledningen, eftersom en sådan styrelse ju inte passar in i den borgerliga stabsmodellen. Demokratin gör halt utanför stabsbyggnaderna därför att en traditionell organisation är viktigare. I socialdemokraternas enmyndighetsalternativ, som Olle Göransson senare utvecklar, uppstår inga problem av den art som de borgerliga redovisar. Dessutom kan man alltid hävda att problem uppstår när fler människor får vara med och ta ett beslutsansvar. Visst kan det vara riktigt. Men glöm inte bort att det argumentet kan man använda i alla sammanhang när man inte vill ge fler människor ansvar vare sig i samhället i stort eller i enskilda företag. Det svenska försvaret fyller en viktig samhällsfunktion. Riksdagen kommer under våren att ta ställning till ett anslag på mer än 13 500 milj.kr. till försvaret. Det finns ingen anledning att lekmannainflytande i den militära ledningsorganisationen skall vara mindre än inom andra betydelsefulla samhällsområden. Dessutom finns ytterligare ett viktigt skäl att följa socialdemokraternas linje här. Det militära försvaret är unikt i samhället genom att så mycket av verksamheten är av hemlig karaktär. Då ställs också speciella krav på insyn och kontroll från medborgarnas sida. Lika självklart är krav på beslutanderätt. Men också detta tycks vara ointressant för den borgerliga regeringen. I marginalen vill jag också erinra om att riksdagen tidigare har behandlat en enskild centermotion om inrättande av lekmannastyrelser på lokal nivå. En utredning om detta har riksdagen också ställt sig positiv till. Jag tycker det är riktigt. Jag tycker också det är väl så viktigt att få en styrelse på central nivå, och därför kan man ju fortfarande nära förhoppningen att någon mera radikal centerpartist kommer att stödja socialdemokraterna i voteringen — om det nu efter den borgerliga regeringsbildningen finns någon sådan centerpartist här i riksdagen. Vi socialdemokrater har också reserverat oss till förmån för att försvarsstabens personalvårdsbyrå i den nya organisationen skall kvarstå som en fristående enhet. Det här innebär att man har möjligheter till direktkontakt såväl med överbefälhavaren och regeringen — eftersom man har ett fackansvar — som med personalorganisationer.

Dessutom — och det borde ju vara ett argument som de borgerliga lyssnar till — visar t.o.m. överbefälhavaren stor tveksamhet, eftersom han föreslår att byrån t. v. skall bibehållas som självständig enhet med eget fackansvar. Personaladministrativa frågor får en allt större tyngd i samhället som helhet. Lösandet av problemen kräver många gånger en smidighet som inte alltid kan tillgodoses inom en byråkratisk organisation, och man bör inte skapa problem i onödan. Försvarets personalvårdsbyrå har med sin fristående ställning fungerat bra, och det bör vi ge den byrån förutsättningar att kunna göra även i framtiden. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag vill först konstatera att när det gäller det område som nu diskuteras är vi i vänsterpartiet kommunisterna helt och hållet avstängda från att delta i debatten på lika villkor. Vi har från vårt partis sida under den här riksdagsperioden haft anledning att åtskilliga gånger peka på den diskriminering som vi utsätts för genom att vi hindras från att delta i det normala parlamentariska arbetet i utskotten. I försvarsfrågan har vi aldrig haft den möjligheten. Vi har heller inte fått delta med representanter i försvarsutredningar eller andra likartade samarbetsgrupper. Det framstår därför som en ynkedom och ett allvarligt avsteg från demokratiska principer, när man i utskottsbetänkandet på s. 2 apropå planeringsarbetet och den parlamentariska insynen i det kan hänvisa till ”den insyn som riksdagens utrikesoch försvarsutskott får genom fortlöpande orienteringar om arbetets inriktning och resultat”. Den insynen är inte fullständig, och den diskriminering som övriga partier utsätter oss för är ett brott mot det demokratibegrepp som alla i alla andra sammanhang så flitigt bekänner sig till. På det rent praktiska planet medför detta att det är omöjligt att tillfredsställande följa upp och granska de ofta ganska invecklade frågeställningar som det här gäller. Mot bakgrund av vår principiella syn på försvarsfrågan, enligt vilken det är nödvändigt för Sverige att radikalt ompröva sin nuvarande försvarspolitik, har vi emellertid ansett att det förslag som här läggs fram av regeringen inte kan godtas. Det innebär inte någon större förändring. Det finns inga ansatser till nytänkande. De ekonomiska realiteterna som blir alltmer uppenbara, och som ingen längre kan bortse ifrån i det läge som vi nu befinner oss i, talar försvarsministern om i sin proposition, och han framhåller också att minskningar har genomförts på personalsidan. Men han nämner inte att när det gäller staberna har lönekostnaderna framför allt drivits i höjden, därför att befattningar hela tiden har lyfts upp i högre lönelägen. Så har skett vid all översyn under 1960 och 1970-talen. Det betydert.ex. att en uppgift som före den stora omläggningen av stabsverksamheten på 1960-talet sköttes av en officer med kaptens grad numera fordrar en regementsofficer av kanske överstes grad, ibland med en ställföreträdare vid sidan. Motargumentet blir förstås att arbetsuppgifterna har ökat så kolossalt i omfattning att det här blivit nödvändigt. Detta är inte alltid med sanningen överensstämmande, utan man kan säga att det är en följd av en löneglidning som tillåtits på de här nivåerna. Även när det gäller integreringen av olika funktioner har det inte kommit fram särskilt mycket nytt. Försvarsorganisationen har alltid karakteriserats av skråtänkande. Det finns en uppsjö av exempel på den saken från tidigare i år, och det finns fortfarande mycket kvar av den inställningen. Det är inte bara fråga om en konkurrens mellan försvarsgrenarna, där armé-, marinoch flygvapencheferna svartsjukt slår vakt om sina revir. Det finns sådana tendenser också i förvaltningsapparaten och inom staberna mellan olika tjänstegrenar. Mycket har blivit bättre, det skall villigt erkännas, men här hade man haft ett tillfälle att mera resolut ingripa och genomföra nödvändiga förändringar. Ett första lämpligt steg hade varit en sammanslagning av försvarsstaben och försvarsgrensstaberna till en myndighet enligt alternativet CI. Men enligt det här förslaget skall vi, som vpk skriver i sin motion, ”fortfarande ha en uppdelning på tre olika försvarsgrenar, med allt vad det innebär av skråtänkande och inbördes konkurrens. Vi skall fortfarande upprätthålla en organisation som har sina rötter i andra världskrigets erfarenheter och vars förespråkare envist vägrar att inse, eller medge, att detta inte ökar vår säkerhet och att det lägger allt orimligare ekonomiska bördor på de svenska skattebetalarna. Inte ens effektiva och översiktliga planeringssystem blir till någon hjälp att pressa ner kostnaderna, om man inte är villig att på ett mera avgörande sätt förändra organisationen än vad som föreslås i den här propositionen.” Vi biträder i det här fallet de uppfattningar som framförts i den socialdemokratiska reservationen. Det är ju glädjande att socialdemokratin har blivit intresserad av demokratin inom krigsmakten, ett intresse som, enligt min uppfattning, inte har varit särdeles stort under tidigare decennier. Socialdemokraterna går ofta ut och talar om generalernas makt och om hur de styr och ställer, men när det kommer till realiteter och det skall beviljas pengar till försvaret är det inte någon större skillnad mellan socialdemokrater och borgare. Socialdemokratin har varit med och byggt upp den försvarsstruktur som vi har i dag, och den bör också ta ansvaret för att den ser ut som den nu gör. Det är ingenting som man kan skylla på en borgerlig regering som har suttit i ett par år. Vi hälsar emellertid med tillfredsställelse förslaget att det skall inrättas en lekmannastyrelse, och vi kommer att stödja det. Det är självklart att lekmannainflytandet motarbetas av de militära myndigheterna. De kan gå med på en rådgivande nämnd utan makt och utan befogenheter att ingripa i beslutsprocessen. Det är klassiskt att försöka komma undan genom att tillåta en låtsasreform. De militära myndigheterna har, som vpk framhållit i sin motion, i åratal sett till att de har insyn på en mängd olika nivåer i samhället genom systemet med militärassistenter. Det innebär att en officer knyts till ledningarna för den civila förvaltningen på olika nivåer för att tillgodose totalförsvarsaspekten. På det sättet har den militära ledningen skaffat sig en inte oviktig ställning, från vilken det går att framföra de militära synpunkterna. Men själv har man envist motarbetat en liknande insyn på sitt eget revir. Det finns ingen anledning till varför inte militärledningen skulle underkasta sig överinse Vänsterpartiet kommunisterna anser i konsekvens med vad vi tidigare har Torsdagen den framfört i försvarsfrågan, att hela den svenska försvarsorganisationen är i 16 mars 1978 behov av en grundläggande omorganisation. Vi har inte råd, och vi kommer inte att ha råd, med ett försvar som är uppbyggt efter dagens principer. Det ger a S I ji by i Försvarsmaktens OSS inte heller det tillskott till vår säkerhetspolitik som de; höga kostnaderna centrala ledning motiveras med. Det här förslaget innebär inte något försök till ett mera Hin realistiskt synsätt. Därför är det ett dåligt förslag, och det bör avvisas av riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till yrkandena 1 och 2 i vpk:s motion 684 och till reservationen.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 9 behandlar två frågor. Den första gäller principer för ledningen av försvarsmakten i fred och den andra gäller organisationen av försvarsmaktens centrala ledning. Beträffande den första frågan vill jag hänvisa till utskottets enhälliga skrivning, som i utskottsbetänkandet återfinns på s. 4 och 5. I den andra frågan finns det skilda meningar mellan utskottsmajoriteten och socialdemokraterna resp. kommunisterna. Låt mig inledningsvis bara påpeka de olika röstlägen som Oswald Söderqvist och Åke Gustavsson använder i denna debatt. Den motion som Oswald Söderqvist talar för har avstyrkts av ett enhälligt utskott. Vpk vill ha en förnyad utredning medan utskottet anser att ; propositionen och den framlagda utredningen utgör tillräcklig grund för ett | beslut av riksdagen i dag. | Vid behandlingen av de förslag som har lagts fram i propositionen har utskottet först tagit upp frågan om personalramen för det fortsatta organisationsarbetet vid centrala och högre regionala myndigheter. Man har under senare år gjort stora ansträngningar för att minska personalkostnaderna inom försvaret. Det är helt enkelt nödvändigt att göra det. Antalet anställda har . minskat med omkring 3 000 sedan 1972, varav ca 2 000 inom den lokala och | lägre regionala organisationen. Trots betydande personalminskningar har, som alla som intresserar sig för försvarsfrågor vet, lönekostnadernas andel av | försvarets totala ekonomiska ram ökat. ; Vi i utskottet delar därför enhälligt försvarsministerns mening att det är nödvändigt med omfattande personalminskningar även i förhållande till nuvarande planering. Denna tar sikte på en minskning med 2 500 anställda under perioden 1977-1982. De fortsatta personalbesparingarna bör i ökad utsträckning genomföras vid myndigheter på central och högre regional nivå. I propositionen har man bedömt att minskningen bör uppgå till ca 1 850 anställda fram till mitten av 1980-talet, varav 500 inom de centrala staberna. De angivna minskningsmålen är i första hand betingade av nödvändigheten att minska personalkostnaderna i försvarsmaktens fredsorganisation. Men minskningar av angiven storleksordning medför så stora verkningar för berörda myndigheters verksamhet och organisation, att utskottet anser att de 169 måste studeras närmare. Detta förutsätts också ske enligt regeringsförslaget. Inte minst detaljerna i den nya stabsorganisationen måste övervägas ytterligare. Utskottet utgår från att man i det fortsatta arbetet också måste beakta andra faktorer av betydelse för organisationsutformningen, t.ex. följderna beträffande personalbehovet på andra nivåer i organisationen, behovet att utnyttja konsulter och möjligheterna att bereda den militära personalen lämpliga arbetsuppgifter åren närmast före pensionsavgången. De uppsatta minskningsmålen bör dock enligt utskottets mening kunna tjäna som klara riktmärken för rationaliseringsverksamheten. Åke Gustavsson har här talat för att den centrala stabsorganisationen skall samlas inom en myndighet. Han använder därvid ett mycket bestämt tonfall. Jag kan då inte underlåta att erinra om att Åke Gustavsson som utredningsman i den utredning som propositionen bygger på har uttalat sig för fyramyndighetsalternativet. Utskottet menar att fyramyndighetsalternativet bättre gagnar försvarets ledning än ett enmyndighetsalternativ. Vi har inom utskottet ägnat mycken tid åt den frågan. Vi har därvid funnit att en stabsorganisation uppdelad på fyra myndigheter har stora fördelar när det gäller beslutsprocessen. ÖB:s ställning löper enligt utskottets mening risk att bli alltför framträdande i ett enmyndighetsalternativ. Ett sådant alternativ skulle också öka centraliseringen inom försvarsmakten, vilket vi anser vara en utveckling i fel riktning. Det skulle bli längre avstånd mellan verksamheten och ansvarig chef, och det skulle medföra ökade problem främst på personalområdet. Utskottet anser det också vara viktigt att en sådan omorganisation vidtas som ökar de militära chefernas ansvar för alla personalfrågor. Det är dessutom värdefullt med lekmannainflytande inom försvarsmaktens centrala ledning, och för ledningsverksamheten i fred bör ett lekmannaorgan inrättas. Utskottet har följt ledningsutredningens majoritetsförslag i den här frågan. I det här sammanhanget slår Åke Gustavsson ned på den borgerliga regeringen och säger att den har argumenterat och arbetat på ett visst sätt. Men han underlåter att påpeka att den borgerliga regeringen här har följt ett majoritetsförslag av en utredning som letts av en känd socialdemokrat. Åke Gustavsson säger att socialdemokraterna ställer sig på löntagarnas sida i denna fråga, men när han så bestämt hävdar det frånkänner han tydligen utredningens ordförande all kontakt med socialdemokraterna. Åke Gustavsson använde talesättet ”mycket skrik för lite ull”. Det talesättet kan användas som en bumerang mot honom själv.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
Herr talman! Utskottets ordförande kommenterade röstläget i debatten. Jag skall inte försöka sätta något annat betyg på herr Peterssons röstläge än att jag tycker att hans anförande präglades av ett synnerligen moderat röstläge. Under mitt anförande sade jag att Olle Göransson kommer att ta upp diskussionen om enoch fyramyndighetsalternativet. Jag skall därför inte kommentera det över huvud taget utan med fullt förtroende överlåta detta åt min utredningskamrat i försvarsmaktens ledningsutredning. Sedan kom herr Per Petersson in på ett resonemang om hur jag ser på utredningens ordförandes agerande. Det är ganska ointressant att diskutera den frågeställningen här; utredningens ordförande får naturligtvis tala för sig själv. Jag talar för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Därmed torde det också vara klargjort vilken position socialdemokratin intar till löntagarorganisationerna. Oswald Söderqvist sade att socialdemokratin nu visar ett intresse för de här frågorna men att intresset för försvarsfrågor tidigare inte varit särskilt stort. Jag skall inte försöka mig på någon längre historieskrivning utan bara göra ett par korta konstateranden. Det var på initiativ av bl.a. det socialdemokratiska ungdomsförbundet som man i det här landet körde i gång med värnpliktskonferenser. Dessa har på ett mycket aktivt sätt bidragit till att förbättra de värnpliktigas förhållanden. Det var den socialdemokratiska regeringen som tillsatte den utredning som bl.a. behandlar utbildningsförhållanden, relationer mellan instruktörerna och de värnpliktiga samt demokratiseringen. Även den utredningen tillkom efter ett initiativ från de fackliga organisationerna. Jag kan också peka på den personalvård som har bedrivits i en rad avseenden. Också den har utvecklats efter ett socialdemokratiskt initiativ. Sedan vill jag naturligtvis tacka för att vpk, trots att vi har avstyrkt deras motion, ändå ger oss så många rosor för den socialdemokratiska reservationen. Jag vill till slut bara göra det konstaterandet, att om propositionen skulle helt avslås och några åtgärder över huvud taget inte skulle vidtas utan en ny utredning skulle komma att tillsättas, då skulle man på vpk-håll få finna sig i betydligt högre kostnader för det militära försvaret än vad som nu är fallet. Det är kostnadsbesparande åtgärder som vi genomför. — Men vill vpk höja försvarskostnaderna, är det ju deras sak.

Herr talman! Riksdagen bör mycket noga ta del av den specialutredning som gjorts om varför det blev ett så kraftigt överskridande av materielanslaget för armén mitt under budgetåret att man måste plocka dit nästan en kvarts miljard bara några månader efter det att riksdagen fattat fjolårets försvarsbeslut. Det är en intressant läsning som visar att tillämpningen av systemet inte riktigt fungerar som vi tror. Den 28 oktober i fjol skriver materielverket att likviditetsläget kommer att bli helt omöjligt för armén under innevarande budgetår och det två närmaste budgetåren, om vi köper den nya terrängbilen och den nya pansarvärnsroboten, och att verket inte medvetet kan göra sådana beställningar som leder till att bristen på betalningsmedel bibehålls kommande budgetår. Fem dagar senare skriver chefen för armén att pengar skall tillföras — ”hur kan inte anges” — men att i avvaktan härpå beställning skall göras. Vi skulle alltså plussa på ytterligare några hundra miljoner i beställningar, när vi redan befinner oss i en betalningskris. Vad som händer är då att materielverkets chef några dagar senare klokt nog på eget bevåg beslutar om beställningsstopp. Så här får det naturligtvis inte gå till. Då kan man fråga: Är det fel på systemet eller på tillämpningen? Detta är naturligtvis ett argument för vad som finns i propositionen och som fanns i försvarsmaktens ledningsutredning, att man måste stärka ÖB:s övergripande ledning. I och för sig konstaterar studien om arméns överskridande att ÖB har haft flera tillfällen att ingripa, och det har ju departementet också haft, men ingen har riktigt reagerat, Det jag kanske tycker är allvarligast är när armén går ut och förklarar att överskridandet beror på industrin som levererar snabbare. Utredningen visade att det icke var sant, det var en mycket marginell sak. Jag föreslår naturligtvis att man vill skylla ifrån sig, det är begripligt. Men det värsta är: Tänk om de hade trott att det var så här! Har de ingen koll på vad de gör? Detta visar alltså att det finns behov av att göra förändringar. En av de viktiga förändringarna är att man i framtiden bara skall ha en programplan för det militära försvaret. Överbefälhavaren skall lämna in den. Det är alltså en förstärkning av överbefälhavarens roll, och det ligger i linje med en rad förändringar som har gjorts, framför allt 1961 men även i andra sammanhang. Innebär då detta att man skall ta steget fullt ut och säga att vi behöver bara ÖB, att det bara bör finnas en enda myndighet? Detta har utredningen tittat på under ett par tre år. Utredningen var enig när den sade att så skall vi inte ha det. Skälen har redan redovisats, och jag har för egen del försökt ta fram flera argument. Jag har avgivit ett särskilt yttrande på grund av att att vi åkte till Norge för att se hur enmyndighetsalternativet fungerar. Det var lärorikt — dock icke så att vi skall rätta oss efter det. Där hade person efter person på mycket hög nivå slutat därför att man inte stod ut att jobba när bara en skulle bestämma. Det blir en väldig centralisering av praktiskt taget alla frågor. I verkligheten försöker man i Norge delvis återföra vissa frågor. Man kan inte centralisera beslut så mycket. I Canada, där man gick ännu längre, har man tagit ganska rejäla steg tillbaka. Det visar sig alltså att de som har prövat en enmyndighetslösning fått betydande problem. Detta med att en skall fatta alla beslut, att alla beslut skall koncentreras, har man i och för sig haft i några företag, men det är nu en klar tendens att försöka delegera ner. Att tro att varje beslut i princip skall utgå från ett enda ställe, där man begriper mera, är en övertro på centralisering som är farlig. Därför är det mycket angeläget, inte minst för personalen, att det finns beslutsorgan längre ned, och att det man kallar förbandsproduktionen inte skall ledas och centraliseras på det sätt som ett enmyndighetsalternativ skulle innebära. Vad vi fann i utredningen var att försvarsstaben hittills delvis har fungerat rätt dåligt. Det som skulle vara huvuduppgiften — den operativa ledningen — har ibland kommit på efterkälken. Försvarsstabschefen har inte klarat detta, utan det har i viss mån skötts av hans närmaste man. Det är tvärs emot de principer som låg bakom tanken på ledningen för försvarsstaben. Nu har utredningen gjort ett försök att finna en lösning för ledningen av försvarsstaben: att dela ansvaret i två. Men om man skulle lägga in allt det ansvar som nu finns hos de nuvarande försvarsgrenscheferna, så blir detta en orimlig belastning på de centrala figurerna — ÖB och hans stabschefer. Detta är alltså argumentet: ett enmyndighetsalternativ är farligt därför att det lätt leder till att man inte får kontakt med verkligheten. Det fattas felaktiga beslut. Så få kan inte ha så mycket kunskap. Detta gäller inte minst ledningen för stora materielprojekt. Det måste inom olika områden finnas ett rejält sammanhållande ansvar. Det kan inte göras av en, utan det behövs en decentralisering. Det allmänna talet om försvaret är snarast att det har varit för centraliserat. Redan detta att ha fyra myndigheter är att ha beslutsfattandet för högt upp. Att då gå till ett enmyndighetsalternativ tror jag är riskfyllt. Detta hänger också samman med frågan om lekmannainflytande. Är man av olika skäl överens om att ett enmyndighetsalternativ icke vore bra är naturligtvis lekmannastyrelser besvärligt att införa. Det som framfördes i en motion till riksdagen var att lek mannastyrelser behövs för att i främsta hand syssla med utbildningsfrågor och sådant. Det skulle betyda lekmannastyrelser knutna till försvarsgrenscheferna. Men utredningen noterade att det var rimligt att ett lekmannainflytande fick göra sig gällande även i avvägningsfrågorna; organet skulle i så fall läggas på försvarsstaben. Det skulle innebära fyra lekmannastyrelser, varav tre delvis skulle underordnas den första. Om man bara har en på försvarsstaben betyder det att man inte gärna kan syssla med det som var grundidén i motionen, nämligen det som hade med utbildningen och förbanden att göra. Det visade sig att det går ganska smidigt att lösa dessa problem genom ett råd, därför att rådet fråntar ingen ansvaret men har möjlighet att gå in på olika frågor. Mycket ofta är det fråga om saker som kommer som förslag från myndigheten till regeringen och sedan kanske beslutas av riksdagen. Har då ett råd hos myndigheten uttalat sig vet man vad olika intressenter tycker. Sedan kan det sägas: Här har ett antal politiker eller människor från organisationer etc. yttrat sig. Vad skall de tillmätas för betydelse jämfört med generaler? Det kommer fram synpunkter, och det är väldigt viktigt. Och man har inte gjort en tungrodd beslutsapparat. Det här innebär naturligtvis inte att det i och för sig inte går att ha lekmannastyrelser — men i så fall skall man ha en för varje myndighet, dvs. fyra lekmannastyrelser. Sedan vill jag beröra en sak till, nämligen personalvårdsavdelningen. När utredningen var enig om att det bör finnas en sammanhållen personalenhet berodde det på att vi ansåg att det var mycket viktigt att förstärka personalfunktionen. Den är i dag splittrad. Det är angeläget att sammanföra olika enheter och verkligen få en förstärkning i förhållande till nuläget. Om det hela hänger ihop på lokal och regional nivå, så skall det inte vara två lydnadslinjer nedåt från central nivå, som ibland korsar varandra. Utredningen uttalade alltså mycket starkt att det, just för att förstärka personalvården , är viktigt att få en rimlig ledning av den. Visade också att det här är en så viktig fråga att det är angeläget att till chef för personalenheten utses den mest kompetente. Det skall alltså finnas alternativ: militär eller civil chef. På den punkten var utredningen helt enig. Och man betraktade skälen som övertygande — just för att man skall kunna erbjuda en bättre personalpolitik inom försvarsmakten.

Herr talman! Får jag beröra lekmannastyrelserna och personalfrågorna. Hans Lindblad säger att man i ett fyrmyndighetsalternativ skulle behöva fyra lekmannastyrelser. Vi har i vår reservation till utredningen visat att det även i ett fyrmyndighetsalternativ går att ha en lekmannastyrelse. Men poängen i hela Hans Lindblads resonemang är att han — trots att han så tydligt är för centralisering — väljer att låta en traditionell organisationsmodell i de här avseendena ta överhanden och vara styrande framför alternativet lekmannastyrelse. Detta gör han trots att han beskyller oss socialdemokrater för att ha en övertro på att en person skall leda allt. Det är i själva verket tvärtom. Vi vill ha ett beslut som flera människor har ansvar för. Därför vill vi ha lekmannastyrelser. När det gäller personalvården är det helt riktigt, Hans Lindblad, att utredningen på den punkten var enig. Men jag skall villigt erkänna att vi självfallet tar intryck av vad personalorganisationer och remissinstanser säger. Det är just för personalens skull som man har denna verksamhet. Om personalen tycker att det är viktigt att slå vakt om försvarsstabens personalvårdsbyrås fristående ställning, så säger vi: OK, vi lyssnar på dem. Vi följer deras linje.

Herr talman! Åke Gustavsson säger att han som reservant har sagt att det går att förena ett fyrmyndighetsalternativ med en enda lekmannastyrelse. Ja, det har ni sagt, men det är i sak fel. Varför går det inte? Jo, därför att styrelsen definitionsmässigt är den som fattar beslut för myndigheten. Sätter man en styrelse under regeringen så är det därmed ett enmyndighetsalternativ. Det var det ni inte riktigt hade fattat. Ni hade genom reservationen ett enmyndighetsalternativ. Därför är det logik i det ni nu föreslår, men det var inte logik i reservationen. Den kom ju också till ganska hastigt, så det kan jag i och för sig förstå. Olle Göransson säger att enmyndighetsalternativ medför besparingar. Vad utredningen konstaterade var att det inte var någon väsentlig skillnad. Eftersom det i huvudsak är samma organisationsstruktur är egentligen frågan hur man fattar besluten längst upp. Det är ju också i ett flermyndighetsalternativ fullt möjligt att ha gemensamma beredningsorgan: Det finns en rad förslag om det, t.ex. när det gäller mark, byggnader och befästningar. Men min reflexion är att just när man starkt skall skära ned personalstyrkan i staberna och i materielverket vore det extra farligt att införa ett enmyndighetsalternativ. Då händer samma sak som i Norge: Man är osäker om vem det egentligen är som har beslutanderätten. Vad är de tidigare försvarsgrenschefernas, alltså generalinspektörernas, kompetens? Detta är en oklarhet inom organisationen och utåt. Om man både får färre människor och skapar osäkerhet om befogenheter löper man verkligen risk att få felaktiga beslut, räkna fel och råka ut för andra olyckor. Skall man införa enmyndighetsalternativ bör man helst göra det när det är få förändringar i övrigt i volym och helst också i organisationen i övrigt. Erfarenheterna både från Canada och Norge visar att det är stora problem att införa en principiellt ny uppbyggnad av den centrala ledningsorganisationen.

Herr talman! I propositionen tas upp två huvudfrågor. Det gäller dels den planeringsmetodik som vi skall tillämpa inom försvaret, dels utformningen av den centrala ledningsorganisationen. Det har nu gått nästan 15 år sedan de första idéerna om ett nytt planeringssystem började utvecklas, och först nu börjar vi förstå hur det bör fungera och hur organisationen skall se ut. Mycket har hänt under den tiden. Inte minst har synen ändrats på behov av att decentralisera befogenheten att fatta beslut. Planeringssystemet, som kallas försvarets planeringsoch ekonomisystem —- FPE-systemet —, var i stort klart redan 1970 då riksdagen tog ställning till principerna. Grundtanken i systemet var att det skulle ge bättre effektivitet. Det skulle ge statsmakterna bättre underlag för att bedöma försvarets behov av resurser och ställa dem i relation till de säkerhetspolitiska ambitionerna. Statsmakterna skulle utöva sin styrning främst genom att ange de långsiktiga målen i försvaret mot bakgrund av överväganden om säkerhetspolitiska risker kontra vad det kostar samhället rent ekonomiskt. Jämfört med tidigare planeringsmetodik innebar detta en centralisering av den inriktande verksamheten. I gengäld skulle det ske en långt gående decentralisering av beslutsbefogenheter till myndigheterna när det gäller att genomföra själva produktionen. Målet för verksamheten — krigsförbanden — skulle ställas i centrum för all planering. Idéerna bakom det här systemet är bra. Jag kan säga det eftersom jag inte bär ansvaret för den långa och arbetsamma utvecklingen. Men jag har granskat systemet och funnit att det i den praktiska verksamheten i stort svarar mot vad man föreställde sig år 1970. Sedan är det en annan sak att vi inte alltid träffar rätt i våra prognoser beträffande t.ex. kostnadsutvecklingen. Men det väsentliga är att när det inträffar något oförutsett har vi tillgång till ett genomarbetat underlag som visar konsekvenserna även på lång sikt av de lösningar som vi överväger. Det är ett sätt att planera som jag skulle vilja se genomfört inom fler sektorer av samhället. Det här systemet har arbetats fram inom försvaret självt. Det har inte tvingats på utifrån. Eftersom försvaret — fullt riktigt — ständigt utsätts för en ingående granskning upplever vi kanske kravet på effektivitet mer påtagligt än andra sektorer. Det är också den viktigaste utgångspunkten för systemet. Men man måste ha klart för sig att systemet inte bara är till för statsmakterna utan lika mycket för de lokala förbanden. Man började där med omfattande försök i mitten av 1960-talet och byggde sålunda upp ett system som skulle passa för alla nivåer i organisationen. Det är ett internationellt sett unikt sätt att arbeta! Lokalt var utgångspunkten att en medverkan borde ske av så många som möjligt i verksamhetens planering. Det är inte okända En annan utgångspunkt för försöken var att de lokala myndigheterna då styrdes av ett flertal centrala instanser med allehanda anvisningar. Det hela var ineffektivt, och dessutom skar sig det här fredstida sättet att leda våra förbandschefer med vad som väntas av dem under krigsförhållanden — då måste de fatta beslut självständigt. Det har tagit lång tid att få tankegångarna bakom FPE-systemet att slå igenom, och tyvärr har det hittills blivit för mycket av redovisning och för litet av verklig ledning lokalt. Jag menar inte att vi skall ta bort redovisningen. Den behövs. Men intresset måste förskjutas mer mot målen och mot relationerna mellan målen och kostnaderna. Det här är en sak som jag räknar med måste rättas till snabbt. Vi går nu in hårt på den centrala organisationen och minskar den drastiskt. Men det är inte bara ekonomin som nu tvingar fram detta. Det är också nödvändigt med en ordentlig decentralisering av beslutsbefogenheter för att vi skall kunna ställa verkliga effektivitetskrav på de lokala myndigheterna och för att myndigheterna och personalorganisationerna skall komma fram till bra lösningar lokalt. Jag är medveten om att det då ibland blir olika lösningar på likartade frågor på skilda platser. Men jag ser inte detta som någon nackdel. Decentraliseringen underlättas om centrala myndigheter inte har för stora resurser som kan bevaka likformigheten. Anställda och värnpliktiga accepterar nog att man löser problem på olika sätt. Med de ökade möjligheter som snart finns att lokalt fatta beslut blir det naturligt att på varje plats särskilt koncentrera sig på de frågor som man där upplever som väsentliga. Då blir likformigheten mellan de olika förbanden av mindre vikt. Planeringssystemets principer måste nu slå igenom överallt i vår organisation. Men vi måste också göra förenklingar och ta bort allt som inte ger påtaglig effekt. Dessutom måste ledningssystemets principer och ledningsorganisationen anpassas till varandra. Det är vad vi föreslår i den här propositionen. Men dimensioneringen av den centrala nivån blev mera begränsad än vad utredningen föreslagit. Vi måste helt enkelt spara mer pengar när vi gör om organisationen och på en gång ta med alla centrala myndigheter, trots att vi inte nu har organisatoriskt underlag framme i alla avseenden. Anledningen till att vi måste spara mer än vad vi tänkt oss tidigare är att kostnadsberäkningarna i samband med försvarsbeslutet visat sig vara alltför optimistiska. Jag har beskrivit det utförligt i budgetpropositionen. Det beror främst på att utfallet av lönerörelserna 1974 och 1975 underskattades. Vi måste nu med all kraft möta den utvecklingen, så att det inte drabbar krigsförbanden utan främst fredsorganisationen. Den del av fredsorganisationen som ytterst svarar för utbildningen av de värnpliktiga och har det direkta ansvaret för mobiliseringsförberedelserna för krigsförbanden är de lägre regionala och lokala förbanden. De måste prioriteras. Hittills har personalminskningarna inom försvaret — ca 3 000 personer sedan 1972 — emellertid främst skett på de lägre regionala och lokala nivåerna. De nödvändiga kostnadsminskningarna, mest i form av fortsatta personalbesparingar, bör därför i fortsättningen mer tas ut vid de centrala och högre regionala myndigheterna. Som jag anfört tidigare medför det också att decentraliseringen av beslutsbefogenheter underlättas, vilket jag bedömer kommer att leda till effektivitetsökningar. Det skapar också bättre förutsättningar för de anställdas medverkan. Två motioner, en socialdemokratisk och en från vpk, har inlämnats med anledning av propositionen om den centrala ledningen. Socialdemokraterna anser att det är nödvändigt att fortsätta rationaliseringsverksamheten inom försvaret. Vi är överens om att de mål som satts för att minska antalet anställda bör uppnås före 1985. Socialdemokraterna framför i sin motion att målen lättast nås om ett enmyndighetsalternativ väljs. Låt mig granska detta påstående från personalminskningssynpunkt. Det kan slås fast att förslaget att samlokalisera staberna är en grundläggande förutsättning för att genomföra stora delar av den föreslagna personalminskningen. Oberoende av organisationsalternativ kan således dessa delar av personalminskningen tas till vara. De socialdemokratiska reservanterna refererar till att utredningen anser att ett enmyndighetsalternativ på sikt något kan öka möjligheterna att åstadkomma besparingar. I utredningens sammanfattande bedömning sägs emellertid: ”Vid detaljstudier av de båda alternativen är skillnaden i besparingsmöjligheter inte särskilt stor. Vad som huvudsakligen skiljer alternativen från varandra är den ökade möjligheten att ha gemensamma beredningsenheter i alternativ C 1. Denna skillnad är emellertid enligt utredningen så liten att den inte påverkat valet av alternativ.” Skillnaden är i verkligheten inte så stor. Även om man väljer enmyndighetsalternativet blir de nuvarande försvarsgrensstaberna sektioner inom den gemensamma myndigheten. Effekten blir därför mera av optisk natur. Jag bedömer att den föreslagna samlokaliseringen gör det möjligt att uppnå önskade personalminskningar. Den skapar också förutsättningar för att upprätta gemensamma beredningsorgan i alla de fall där detta är rationellt. Organisationsalternativen skiljer sig beträffande den formella beslutsprocessen. Jag anser denna skillnad betydelsefull, och den har starkt bidragit till mitt ställningstagande. Jag har föreslagit att den centrala stabsorganisationen delas i fyra myndigheter, då jag inte kan acceptera en enväldig överbefälhavare. Riksdagens och regeringens möjligheter till insyn i försvaret ökar också om vi har fyra myndigheter i stället för en. Då har både regeringen och riksdagsmännen möjlighet att direkt få del av de olika myndigheternas syn på speciella frågor. I den socialdemokratiska utskottsreservationen förordas bl.a. att personalvårdsbyrån skall ha en fristående ställning i organisationen. Ledningsutredningen föreslår att personalvårdsbyrån skall ingå i personalenheten i den nya försvarsstaben. Min uppfattning är att ansvaret för personalen och de frågor som rör personalen är en viktig uppgift för varje myndighet och varje chef. Inte minst förhållandena i krig kräver att ansvaret för omvårdnaden av personalen redan i fred läggs på den militäre chefen. Ansvaret för personalvården och personaltjänsten bör därför decentraliseras så långt som möjligt. Ansvaret för och omvårdnaden av personalen bör därför ingå som en del i den ordinarie verksamheten. Personaltjänsten skall inte betraktas som fack, lett av en central myndighet. Överbefälhavaren måste emellertid ha ansvaret för den övergripande personalplaneringen och för försvarsmaktens personalpolitik. Det är därför följdriktigt att den enhet som har hand om dessa frågor ingår i överbefälhavarens stab. Lekmannainflytandet över den centrala ledningsorganisationen är en viktig fråga. Den socialdemokratiska motionen utgår till viss del från den reservation som ledamöterna Olle Göransson och Åke Gustavsson lämnade till försvarsmaktens ledningsutredning. Både reservanter och motionärer förordar en lekmannastyrelse, som skall ha rätt att besluta i alla frågor som ligger inom den högsta centrala ledningens verksamhetsområden. Oberoende av om en eller fyra myndigheter skall leda försvarsmaktens verksamhet föreslås att en lekmannastyrelse med dessa befogenheter inrättas. Vi är alla överens om behovet av lekmannainflytande över försvarsmaktenscentrala ledning. Då jag har föreslagit att denna ledning skall delas upp på fyra myndigheter, finner jag det dock mest lämpligt att inrätta en militärledningens rådgivande nämnd, som knyts till överbefälhavaren men som också skall kunna behandla frågor som ligger inom försvarsgrenschefernas ansvarsområden. Herr talman! Propositionens förslag, som utskottet här har ställt sig bakom, innebär en utomordentligt stark reducering av organisationen på central nivå. Jag är medveten om att detta kommer att vålla övergångsproblem och även problem när organisationen skall fastställas. Jag inser klart svårigheterna, men jag anser att dessa svårigheter måste accepteras. Vi skall försöka klara av dem. Vi har tvingats och kommer att tvingas att ställa mycket starka krav på rationalitet på lokal och regional nivå. Skall vi vinna förståelse hos alla dessa människor som verkar ute på fältet, måste vi se till att man även på den centrala nivån ålägger sig exakt samma begränsningar som man gör i landet i övrigt. Detta innebär, det vill jag klart säga ut, att vi måste sänka ambitionskraven. Inte så att vi över hela linjen kan sänka ambitionsnivåerna, men vi måste göra mycket hårda prioriteringar mellan olika uppgifter på den centrala nivån och delegera uppgifter enligt FPE-systemets tankar längre ner. Det är möjligt att vissa uppgifter helt enkelt får utgå. Departement och riksdag och myndigheter över huvud taget får ställa lägre krav på studieoch utredningsarbetet i staberna och inte begära sådant annat än när vi är fullt medvetna om att det är befogat. Den bedömning som jag och mina medarbetare har gjort innebär att detta är en nödvändig väg att gå. Jag är tillfredsställd med att även den politiska oppositionen i princip har ställt sig bakom dessa drastiska förslag. Jag förmodar att man även från oppositionen har accepterat denna linje väl medveten om att det reella alternativet är att tillföra försvarsmakten betydligt ökade ekonomiska resurser.

Herr talman! Beträffande ansvaret för personalvården konstaterar jag — jag sade också i mitt inledningsanförande att det borde kanske försvarsministern lyssna på —- att t.o.m. överbefälhavaren i sitt remissyttrande har sagt att han accepterar att försvarsstabens personalvårdsbyrå t. v. bibehåller i princip sin nuvarande organisation. Det är större våld än nöden kräver att göra en förändring här, speciellt som personalvården är till för personalen. Personalen representeras genom sina fackliga organisationer, och de har liksom de värnpliktiga uttalat sig till förmån för ett bibehållande av den nuvarande organisationen på den punkten. Också den synpunkten tycker jag att försvarsministern borde lyssna litet grand på.

Herr talman! Beträffande herr Göranssons beskyllning mot mig att jag skulle vara lättsinnig när jag hävdar att FPE-systemet har inneburit en lättnad i arbetsbördan för stabspersonalen vill jag framhålla att jag faktiskt aldrig har sagt någonting sådant. Däremot tror jag att man kan få en verklig lättnad i arbetsbördan, om man renodlar verksamheten till FPE-systemet. Hittills har det faktiskt varit så att vi introducerat och tillämpat FPE systemet, men vid sidan av detta nya system har det gamla anvisningsoch kontrollsystemet levat kvar i nära nog oförändrad omfattning. Genom det beslut som riksdagen kommer att ta om en kort stund elimineras helt enkelt möjligheterna för stora delar av det gamla systemet att leva kvar, ett system som vi inte behöver. I och med det minskas arbetsuppgifterna på central nivå. Herr Göransson frågade efter anvisningar i detalj för hur man skall åstadkomma ambitionssänkningarna. Jag vill bara påpeka vad jag skrivit i propositionen på s. 84, längst ned: ”Detta innebär att statsmakternas främsta metod för att bestämma kvaliteten i den administrativa ledningsverksamheten och graden av decentralisering i allt väsentligt är att ange hur stora de samlade personalresurserna får vara. Omvänt tar statsmakterna genom att bestämma resursernas omfattning också ansvar för verksamhetens kvalitet.” Vi anger ramarna här, och sedan får överbefälhavaren ett uppdrag att komma med förslag till hur han inom de här ramarna avser att prioritera de olika uppgifterna. Till Åke Gustavsson vill jag bara upprepa vad jag sagt tidigare, nämligen att personalsidan — både när det gäller personaltjänst och personalvård — i första hand är en chefsangelägenhet inom försvaret. Jag tror att med propositionens modell har vi en möjlighet att få största möjliga effektivitet när det gäller personalvård. Det är min bestämda uppfattning, och i det fallet, när det gäller ambitionen, tar jag för givet att Åke Gustavsson och jag har precis samma mening.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att få tillfälle att ge replik åt Åke Gustavsson som jag inte kunde göra tidigare eftersom vi fick trassel med debattordningen. Åke Gustavsson gillade inte att jag sade att det var ett ganska nymornat intresse hos socialdemokratin för demokratifrågor inom försvaret. Han hänvisade till SSU-initiativ för värnpliktsriksdagar och andra reformer under 1970-talet. Min erfarenhet från försvaret sträcker sig längre tillbaka än till värnpliktsriksdagarnas tid. Jag har tjänstgjort inom det svenska försvaret under fyra socialdemokratiska försvarsministrar och har aldrig från den tiden märkt att intresset för den inre demokratin i försvaret var särskilt stort vare sig från de ministrarnas sida eller från socialdemokratin i övrigt. Detta intresse kom fram eftersom det trycktes på underifrån. Det blev missnöje på förbanden. Ungdomen begärde större frihet och tålde inte den auktoritära och repressiva attityd som fanns inom försvaret. Intresset växte alltså fram underifrån, och sedan har alla bekänt sig till detta, men det är alltså inte direkt socialdemokratins förtjänst. Jag vidhåller alltså mitt påstående att den struktur vi har i försvaret i dag, den apparat som byggts upp och som vi nu har att dras med och som kostar alltmer pengar, den får också socialdemokratin ta sitt ansvar för. Den är ingenting som man kan skylla på en borgerlig regering. Den har funnits hela tiden. Socialdemokratin har varit med och fattat besluten. Man har talat vitt och brett om att generalerna skall hållas efter, men när det kommit till kritan har man inte ställt upp på de förslagen utan beviljat pengar till det försvar vi har i dag i god sämja med de borgerliga. Detta har skett under hela 1950-talet och 1960-talet. De enda som opponerat sig emot den karusellen är kommunisterna. Det borde Åke Gustavsson tänka på innan han stiger upp och angriper oss.
Herr talman! Tydligen är inte den socialdemokratiska ståndpunkten i den här frågan som vi nu diskuterar sämre än att kommunisterna yrkar bifall till I övrigt tycker jag det är ganska onödigt att diskutera historia. Jag kan i vissa stycken beträffande strukturen och bristen på demokrati och inflytande hålla med Oswald Söderqvist. Men det är ingenting unikt för en socialdemokrat 1970 eller tidigare att ha den uppfattningen.
Herr talman! Det är beklagligt men jag måste opponera mig. Jag har yrkat bifall till en punkt i den socialdemokratiska reservationen som sammanfaller med vår motion. Det har jag gjort på uppdrag av kammarkansliet för att minska antalet voteringar under kvällen.
Herr talman! I så fall förutsätter jag att det är en inre övertygelse som gör att Oswald Söderqvist yrkar bifall. Man gör det väl inte på uppdrag av någon annan om man inte har samma uppfattning.
Herr talman! Jag har ju sagt att den sammanfaller med vår motion. Det är två sammanfallande yrkanden, alltså en rent faktisk sakfråga.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig när jag avser att utfärda tilläggsdirektiv till 1976 års fastighetstaxeringskommitté samt komplettera utredningen med ytterligare parlamentariker. Tilläggsdirektiven torde komma att publiceras under denna dag. Samtidigt utses också de nya ledamöterna.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret. Vi har fått vänta en tid på tilläggsdirektiven. Så mycket mer glädjande är det att vi nu får ett positivt besked om att de skall publiceras i dag. Vilka är huvudpunkterna i tilläggsdirektiven? Det skulle naturligtvis vara intressant för kammarens ledamöter att få höra åtminstone något härom. Enligt riksdagens beslut i höstas skall alltså den lägsta procentsatsen för intäktsberäkning av villor fr.o.m. 1979 års taxering höjas från 2 96 till 3 96. För villor med nuvarande taxeringsvärde på över 200 000 kr. innebär ju detta att schablonintäkten höjs med 2 000 kr. I och för sig anses väl den höjningen ganska rimlig i jämförelse med kostnadshöjningarna vid andra boendeformer. Men det som oroar många är de konsekvenser som 1981 års allmänna fastighetstaxering kan få. Enligt gällande bestämmelser skall ju taxeringsvärdet motsvara 75 96 av villans allmänna saluvärde. Nu finns det statistik som visar att relationen mellan taxeringsvärdena och villapriserna 1975 var bara 61 96. Eftersom villornas taxeringsvärden justerades 1975 var detta ganska anmärkningsvärt. Någon större skillnad mellan taxeringsvärdena och villapriserna borde åtminstone inte finnas under det första året av den löpande fastighetstaxeringsperioden. Man kan således anta att 1981 års allmänna fastighetstaxering kan komma att medföra avsevärda höjningar av taxeringsvärdena, och det är detta som börjar oroa villaägarna. Jag förutsätter att budgetministern är medveten om denna oro. Antag, herr budgetminister, att 200 000-kronorsvillan får sitt taxeringsvärde höjt med 60 96. Det kan bli 70 96 och även 80 96, men låt oss antaga att taxeringsvärdet höjs med 60 96 till 320 000 kr. Då höjs faktiskt intäkten från 6 000 till 14000 kr. Att den intäktshöjningen innebär en avsevärd skattestegring för villaägarna står klart, inte minst för de äldre av dessa som oftast har betalat av det mesta av villalånet. Det förtjänar också att nämnas att det även för denna typ av villor blir fråga om s.k. lyxbeskattning, dvs. man måste i kalkylerna för dessa t.o.m. räkna med den högsta procentsatsen för intäktsschablonen, nämligen 10 96. Detta räkneexempel visar hur viktigt det är att man snarast prövar åtgärder som kan mildra följderna av 1981 års allmänna fastighetstaxering, och jag hoppas att det är det som framgår av de aktuella direktiven.
Herr talman! Jag vill bara säga att kommitténs uppdrag gäller att pröva procentsatser och skiktgränser inom fastighetstaxeringen, mot bakgrund av den prisutveckling som har skett under senare år och därmed förväntade högre taxeringsvärden som kan bli resultatet av 1981 års taxering. Detta nämndes i propositionen i höstas som ett problem som borde prövas. Jag har upprepat samma uppfattning vid ett antal olika tillfällen, och även i utskottets betänkande i ärendet angavs att frågan om procentsatser och skiktgränser borde övervägas. Detta skall nu kommittén göra. Nästa fastighetstaxering skall alltså gälla 1981, och det är gott om tid till dess. Jag förutsätter att kommittén i god tid före taxeringsarbetets början kommer att framlägga sitt förslag, så att regering och riksdag får tillfälle att pröva det.

Herr talman! Joakim Ollén har frågat mig om regeringen avser att vidta någon åtgärd med anledning av det för åtta år sedan fattade beslutet om avgiftsbeläggning av statliga parkeringsplatser. Den omedelbara innebörden av regeringens beslut var att studier av effekterna av avgiftsbeläggning av befintliga statliga parkeringsplatser skulle inledas med Storstockholm som försöksområde. Med utnyttjande av erfarenheterna från åtgärderna inom Storstockholmsområdet borde avgiftsbeläggning av statliga parkeringsplatser inom övriga delar av landet genomföras successivt. Ansvaret för samordningen av arbetet lades på byggnadsstyrelsen, som också fick i uppdrag att återkomma till regeringen med förslag till tillämpningsbestämmelser för genomförandet. Försök med olika former av avgiftsbeläggning har därefter genomförts både i Stockholm och i andra delar av landet. Byggnadsstyrelsen redovisade erfarenheter från det dittills bedrivna arbetet våren 1976. Av redogörelsen samt yttranden från bl.a. statens planverk och Svenska kommunförbundet kan man dra slutsatsen att det finns fler problem invävda i denna fråga än som — såvitt man nu kan utläsa — förutsågs i det ursprungliga uppdraget. De statliga myndigheterna svarar ofta för en betydande del av antalet arbetsplatser på de enskilda orterna. De är många gånger koncentrerade till begränsade områden inom tätorternas centrala delar. Trafikförsörjningen till de statliga arbetsställena måste självfallet inordnas under den trafikoch parkeringspolitik som de berörda kommunerna för. Den avgiftspolitik som staten tillämpar för de biluppställningsplatser som staten förfogar över måste alltså i första hand anpassas härefter. Överväganden om den fortsatta inriktningen av arbetet med avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser pågår f. n. Det är min uppfattning att de hittillsvarande riktlinjerna måste kompletteras i vissa avseenden. När detta har skett räknar jag med att det finns förutsättningar för att snabbt fullfölja arbetet med avgiftsbeläggning.
Herr talman! Jag tackar budgetministern för det utförliga och relativt positiva svaret på min fråga. Det märkliga med frågan om avgiftsbeläggning av statliga parkeringsplatser är naturligtvis att så lång tid har förflutit från det att regeringen ursprungligen beslutade sig för att genomföra en sådan avgiftsbeläggning. Det kan givetvis hävdas att all verksamhet måste få finna sina former och att man inte skall rusa åstad och åstadkomma lösningar som man sedan har anledning att ångra. Men det är väl inte förmätet att påstå att den fråga vi nu diskuterar är av så pass måttligt omfång att man utan att löpa någon större risk skulle kunna bestämma sig för en linje, då nu nästan ett decennium förflutit sedan man första gången bestämde sig. Låt mig betona att det inte bara från en allmän effektivitetssynpunkt finns anledning att så att säga komma till skott i denna fråga. Som jag framhållit i min fråga måste det uppfattas som ganska orättvist för dem som nu har betalat för sina parkeringsplatser under ett ansenligt antal år att statligt anställda kolleger på andra håll inte betalar. Rättviseargumentet är det främsta argumentet för en snabb lösning av denna parkeringsfråga. När man skall välja väg och bestämma sig för att antingen fullfölja avgiftsbeläggning eller avstå, finns flera skäl som talar för att faktiskt avgiftsbelägga. Det finns ju en ekonomisk aspekt på frågan. Om avgiftsbeläggning kunde genomföras generellt skulle det kunna inbringa ca 30 milj.kr. till statskassan. I miljardunderskottens tidevarv har väl detta inte någon avgörande statsfinansiell betydelse, men om jag har uppfattat vår nuvarande budgetminister rätt är han mån om varje krona. Framhållas bör också att en sådan här avgiftsbeläggning inte är detsamma som att ta betalt för en tjänst som i och för sig inte är värd något. För det första bör avgiften kunna hållas på en låg nivå —i mitt räkneexempel förutsatte jag 3 kr. per dag. För det andra får det förutsättas att de avgiftsbelagda parkeringsplatserna genomgående skulle vara bevakade, vilket naturligtvis är en fördel. Till detta skall läggas att den som har en betald parkeringsplats skall kunna var säker på att det verkligen finns plats för vederbörandes bil, vilket också det kan förväntas vara av ett värde för den enskilde statstjänstemannen motsvarande exempelvis 3 kr. per dag. Sist och slutligen vill jag säga att om någon efter en avgiftsbeläggning föredrar att utnyttja kollektivtrafiken, är väl detta i och för sig inte av ondo. Får jag nu för det första med anledning av budgetministerns svar fråga om han avser att genomföra en generell avgiftsbeläggning. Får jag för det andra fråga vilka överväganden i huvudsak som återstår innan den här verksamheten kan komma i gång i full utsträckning. För det tredje skulle jag naturligtvis gärna vilja höra om det kommer att bli möjligt att genomföra en generell avgiftsbeläggning, innan beslutet från 1970 får fira sitt tioårsjubileum.
Herr talman! Jag tycker också att åtta år är en lång tid, och jag frågar mig naturligtvis vad jag under min ministertid och vad min företrädare under sin något längre ministertid borde ha gjort för att finna en lösning på denna fråga. Nu är frågan visserligen av måttligt omfång, men den är ändå tämligen komplicerad, framför allt därför att statlig verksamhet finns förlagd till så många kommuner och att staten måste ta hänsyn till den trafikoch parkeringspolitik som resp. kommun för. Nu kompletterar Joakim Ollén sin fråga med tre nya frågor, som jag just i dag inte gärna vill svara på därför att överläggningar pågår med berörda statliga myndigheter, med beaktande av just de olika trafikoch parkeringsregler som gäller i resp. kommun. Jag tycker inte det är riktigt lämpligt att, innan de överläggningarna är slutförda, i kammarens talarstol ge svar på frågor som är under övervägande, frågor där det från kommunerna framförs tämligen skiftande uppfattningar och där vi försöker finna någon gemensam linje. Jag har en ganska positiv tro på att vi snart skall klara detta. Frågan skall i varje fall inte fira något tioårsjubileum olöst.
Herr talman! För detta senaste besked tackar jag naturligtvis. Det är ju angeläget att därmed få en markering av att det blir ett resultat så småningom. Budgetministern och jag skall väl inte bli osams om det närmare datum då reformen skall träda i kraft; frågan är trots allt av rätt begränsad betydelse.

Jag vill också gärna passa på att säga att jag givetvis är fullt medveten om att ansvaret under den huvudsakliga tid, då det här beslutet inte har blivit fullt ut effektuerat, inte faller på den nuvarande budgetministern.
Herr talman! Men sedan riksdagens revisorer gjorde sitt uttalande har en del hänt, och mera kommer att hända.

Herr talman! Joakim Ollén har frågat mig om regeringen avser att vidtaga någon åtgärd syftande till att ändra reglerna om förvärvsavdrag vid gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad kan förekomma inte bara i de fall barnet och föräldrarna bor tillsammans utan också då barnets föräldrar bor isär. Jag utgår ifrån att med frågan åsyftas den sitnämnda gruppen. Av intresse i detta sammanhang är främst rätten till förvärvsavdrag, skattereduktion och avdrag för underhållsbidrag. De båda förstnämnda förmånerna tillkommer den förälder hos vilken barnet anses hemmavarande den I november inkomståret. Den andra föräldern har i stället rätt till avdrag med högst 2 500 kr. för de bidrag som lämnats för barnets underhåll. När de nya vårdnadsbestämmelserna infördes år 1976 gjordes den bedömningen att skattereglerna inte behövde ändras utan kunde tillämpas även vid gemensam vårdnad då föräldrarna inte sammanlever. Enligt min mening uppkommer inte heller några problem i flertalet fall. I den mån oklarheter och andra problem uppkommer på skatteområdet får man givetvis överväga vilka åtgärder som där kan behövas. Riksskatteverket har sin uppmärksamhet riktad på saken.
Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på denna fråga. Ännu är det inte något stort antal gemensamma vårdnader som har förordnats av våra domstolar sedan reformen genomfördes i början av 1977. Icke desto mindre har många föräldrar nu kommit att ställa sig frågan om de inte borde ha rätt till förvärvsavdrag vid inkomsttaxering. Också inom de olika taxeringsmyndigheterna runt om i landet har frågan vållat en del bekymmer. Huruvida denna tveksamhet är motiverad eller inte kan man naturligtvis ha olika meningar om. En sak torde dock vara klar: det hade varit en fördel att mera ingående överväga denna och liknande frågor innan man bestämde sig för att införa gemensam vårdnad. Nu skall väl inte budgetministern och jag här i dag ha en debatt om den gemensamma vårdnaden som sådan, men låt mig erinra om att ett stort antal remissinstanser höjde ett varnande finger inför komplikationerna då det gällde till vem olika typer av bidrag och Nr 100 skatteförmåner skulle utgå när ett skilt par hade gemensam vårdnad om sina barn. Det är nog ingen överdrift att påstå att den dåvarande justitieministern tillbakavisade dessa farhågor på ganska formalistiska grunder. Han framhöll att införandet av gemensam vårdnad i sig inte skulle komma att medföra komplikationer, eftersom vårdnadsreglerna inte styr rätten till exempelvis förvärvsavdrag. Det är naturligtvis helt riktigt — i teorin. Gemensam vårdnad är inte liktydig med gemensam vård av barnet, och det bör därför gå att bedöma var barnet är hemmavarande även då två frånskilda föräldrar har gemensam vårdnad — det kan man åtminstone tycka. Nu är det emellertid på det viset att många som har sökt och fått gemensam vårdnad uppfattar det så, att de i stor utsträckning skall dela på den faktiska skötseln och vården av barnet. Och en av de bärande intentionerna bakom denna föräldrarättsliga reform var ju också att barnen verkligen skulle ha en fullgod kontakt med båda föräldrarna. Om så sker i praktiken kan riksdag eller regering knappast i efterhand komma och säga till föräldrar med gemensam vårdnad att detta med den gemensamma vårdnaden är nog gott och väl, men ni måste väl bestämma er för vem barnet verkligen skall bo hos, så att skattemyndigheterna utan att behöva klia sig alltför mycket i huvudet på ett rättvist sätt skall kunna dela ut skatteförmåner! Låt mig bara avslutningsvis peka på att detta problem har en ganska avsevärd ekonomisk betydelse. Den förälder som anses ha barnet boende hos sig får tillgodoräkna sig förvärvsavdrag, vilket med 60 96 marginalskatt innebär 1 200 kr. Samma förälder får dessutom skattereduktion med 1 800 kr. Det blir alltså 3 000 kr. netto, en icke föraktlig summa. Den andra föräldern får ingenting. Jag förstår uppriktigt sagt inte rättvisan i detta förhållande. Jag skulle ändå vilja fråga budgetministern om han anser att det är riktigt rimligt, när nu riksdagen har beslutat sig för att genomföra den här reformen, att man inte tar de skattemässiga konsekvenserna. Ämnar budgetministern för egen del också följa dessa problem för att eventuellt ta initiativ till förändringar i reglerna som kan åstadkomma ett måhända något rättvisare förhållande?
Herr talman! Nu gäller rätt till gemensam vårdnad också i de fall då barnets föräldrar bor isär. Jag skall inte ta upp debatt om huruvida detta var ett klokt beslut eller ett mindre klokt beslut — mer än genom att säga att jag tycker att det i allt väsentligt var ett klokt beslut. Men självfallet gäller det att finna vettiga regler och en så vettig tillämpning som möjligt av dessa regler. Jag har alltså uppfattningen att det fungerar bra i de flesta fall. Men jag är också medveten om att det i en hel del fall finns ett antal oklarheter och problem. Informationen har kanske i vissa fall varit otillräcklig, och det har i praktiken visat sig uppkomma problem som man kanske inte tillräckligt förutsåg när man antog den här lagen. Nu har vi ännu så länge ganska kort erfarenhet. Riksskatteverket följer frågan ingående i syfte att skaffa sig erfarenhet av vilka slag av problem som 193 finns och hur man skall komma till rätta med dem. Jag förutsätter att verket sedan kommer att föreslå de förändringar och andra åtgärder som kan komma att visa sig nödvändiga. Får jag sedan beträffande förvärvsavdraget säga att 1972 års skatteutrednings betänkande nu är ute på remiss. När vi fått in remissvaren skall vi pröva frågor som bl.a. gäller olika avdrags roll i skattesystemet. Så länge remissbehandlingen pågår avstår jag från att yttra mig om hur jag tycker skattesystemet på den här punkten skall se ut i framtiden.
Herr talman! Nu är ju den här reformen genomförd, och den får väl prövas, så får vi se vad den kan få för effekter. Om många föräldrar finner att detta är ett bra och riktigt institut, då skall vi naturligtvis också ha det kvar. Men det är inte konstigt att missförstånd kan uppkomma. Det är inte så lätt att skilja på gemensam vårdnad och gemensam vård, vilket ju faktiskt familjerättsligt är två olika saker. Indirekt kan detta också få rätt betydelsefulla skattemässiga konsekvenser. Såvitt jag har kunnat erfara är det förvånansvärt många ute i landet som nu har problem med detta. Det gäller då inte bara den slutliga skatten utan också frågan i vilken skattekolumn man skall placeras. Föräldrar menar också att de båda skall vara placerade i den i detta sammanhang mest gynnsamma kolumnen. När det nu föreligger gemensam vårdnad, är det inte så lätt för skattemyndigheterna att säga att barnet kommer att vara där eller där den 1 november. Det finns alltså uppenbarligen problem, och det finns förmodligen också skäl att försöka göra någonting åt dem, även om jag förstår att någon millimeterrättvisa på den här punkten inte går att åstadkomma. Det är väl på sätt och vis kruxet i hela den här reformen —att det inte går att fullt ut följa upp reformen på bidragsoch skattesidan. Detta kommer väl i och för sig att vålla viss besvikelse. Men det borde kanske ändå gå att överväga vad som skulle kunna göras för att rätta till vissa missförhållanden som nog ändå är ganska uppenbara.

När man lovar föräldrar att de skall kunna få gemensam vårdnad bör man i någon mån kunna följa upp detta då det gäller skatteoch bidragsbestämmelserna.
Herr talman! Jag har självfallet uppfattningen att reglerna bör vara så klara och entydiga som möjligt och att de bör vara lätta att tillämpa för de myndigheter som har att tillämpa dem. Jag vill i första hand lyssna på vad riksskatteverket har fått för erfarenheter av tillämpningen av reglerna och på grundval av verkets förslag undersöka vilka förändringar som eventuellt kan bli nödvändiga. Förvärvsavdragets roll i skattesystemet är ju en mycket stor fråga och har en rad andra aspekter än just den som dagens debatt handlar om. Frågan tål därför ett grundligt övervägande efter det att remisstiden har gått ut.
Herr talman! Låt mig bara påpeka att riksskatteverket efter förfrågan om den här typen av problem har skickat ut ett brev — det har tillställts en advokatbyrå som förmodligen var först med att fråga — där man försöker reda ut problemet och hänvisar till de regler som finns och som ju innebär att man i och för sig inte behöver ta hänsyn till den gemensamma vårdnaden, utan att man skall försöka avgöra var barnet faktiskt bor. Men som vi tycks vara ganska överens om kan detta i praktiken medföra svårigheter, eftersom reformen i många fall uppfattas så att föräldrarna skall ha möjlighet att i rätt stor utsträckning ha barnet hos sig lika mycket. Riksskatteverkets skrivelse kan måhända vara till visst stöd för taxeringsmyndigheterna, men den innebär uppenbarligen inte någon lösning av frågan. Det gör väl riksskatteverket knappast anspråk på heller. Men eftersom denna skrivelse så att säga är det enda som riksskatteverket hittills har lyckats åstadkomma i det här fallet, så hoppas jag att budgetministern för egen del verkligen har uppmärksamheten riktad på frågan för att vidta de åtgärder som eventuellt kan visa sig erforderliga.

Herr talman! Kurt Söderström har frågat mig om jag anser att användningen av orden organoleptisk undersökning i föreskrifter från socialstyrelsen står i överensstämmelse med strävandena att göra författningsspråket mer förståeligt. I motiveringen till frågan anges att socialstyrelsen i föreskrifter för godkännande av alkoholhaltiga essenser och aromer har framställt kravet att smakkoncentrationen ' skall vara sådan, att essensen eller aromen vid organoleptisk undersökning bedöms vara odrickbar även om den späds ut till en alkoholhalt av ca 10 viktprocent. Enligt uppgift från socialstyrelsen är uttrycket organoleptisk undersökning en vedertagen term inom viss naturvetenskap och kan närmast översättas med ”smakoch luktprovning”. Styrelsen har vidare uppgivit att den överväger att vid en omskrivning av föreskrifterna ersätta uttrycket organo leptisk undersökning med orden smakoch luktprovning. Jag anser verkligen att en sådan ändring är befogad.
Herr talman! Min fråga kanske kan anses vara bagatellartad och handla om ett oväsentligt problem. Den berör ett fåtal, men dessa berör den så mycket mer. De som arbetar i industrier som tillverkar aromer och essenser är helt beroende av att alkoholbyrån anser att föreskrifterna följs till punkt och pricka. Indirekt beroende är dessutom alla de som arbetar hos de industrier vilka köper och använder sig av produkterna. Tillverkningsindustrierna har länge försökt få alkoholbyrån att ta bort det mycket subjektiva drickbarhetsprovet, som från deras synpunkt är direkt negativt och därför mindre lämpligt. Det har hänt att produkter som tidigare ansetts drickbara vid ett senare tillfälle bedömts vara odrickbara, trots att sammansättningen av produkten inte har ändrats. När en produkt förklaras odrickbar måste tillverkningen omedelbart sluta även om inneliggande beställningar finns, vilka då inte kan levereras. Alkoholbyrån har stora möjligheter till fraktsanktioner och avstängningsförbud, som medför omfattande produktionsstörningar. När nu socialdepartementet blev ny huvudman och nya föreskrifter kom ut, så var det naturligt att begreppet organoleptisk undersökning omfattades med största intresse. Man frågade sig bland fabrikanterna om detta innebar att de svenska aromtillverkarna hade fått gehör för sina önskemål om en objektiv provningsmetod och, om så var fallet, hur provningen nu skulle ske. Alla positiva förhoppningar försvann snabbt och byttes i pessimism sedan man hos alkoholbyrån fått veta att isak hade ingenting hänt — allt skulle gå till som förut. Nu framgår det av svaret att de här föreskrifterna troligen kommer att ändras. De kom ut och trädde i kraft den 1 januari 1978. Bara det är litet anmärkningsvärt. Om man skall ändra på benämningen, vore det inte då befogat att också ändra på provtagningsmetoderna? Skulle inte socialministern vilja medverka till en sådan ändring?
Herr talman! Kurt Söderström kom in på en annan frågeställning än den som togs upp i frågan. Jag har svarat på den ursprungliga frågan, huruvida författningsspråket är förståeligt som det nu är. Där har jag klart deklarerat att jag anser att en ändring, så att man skall uttrycka det hela på klar svenska med orden smakoch luktprovning, är befogad. I övrigt kan jag inte i dag ta ställning till de frågor som Kurt Söderström nu aktualiserar.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för det. Anledningen till att jag ställde denna fråga är att tillverkarna, som jag har 'varit i kontakt med, har blivit besvikna över att man byter ut ett uttryck mot ett annat när de betyder precis detsamma. För ungefär ett och ett halvt år sedan hade just de här aromtillverkarna ett sammanträde med företrädare för alkoholbyrån, där man diskuterade den här problematiken. Man diskuterade främst två saker — dels drickbarhetsprovningen, som helt fördömdes från fabrikanthåll därför att den inte är objektiv, dels det förhållandet att man inför omedelbart försäljningsstopp så fort ett preparat dras in. Vid det tillfället var företrädare för alkoholbyrån positiva till förslag om en utredning av problemen, men sedan har ingenting hänt. Om bestämmelserna nu skall ändras och nytryckas, skulle då inte socialministern vilja vara vänlig och medverka till att man överväger om det inte går att göra en ändring när det gäller provtagningen? Det skulle ligga helt i linje med den borgerliga regeringens strävan att avbyråkratisera samhället. Jag hoppas att socialministern är positiv till att medverka till en sådan sak.
Herr talman! Ännu en gång vill jag säga till Kurt Söderström att jag har givit ett klart svar på frågan. Hade jag fått ytterligare en fråga om det som Kurt Söderström nu aktualiserat, skulle jag haft möjlighet att på alkoholbyrån undersöka hur långt den saken i dag avancerat. Jag vet att diskussion kring detta pågår på alkoholbyrån, men jag kan inte ge något vidare besked, eftersom frågan inte varit aktuell förrän just nu.
Herr talman! Jag begär inget svar, men jag har i alla fall ställt frågan och hoppas att vi kan komma fram till en lösning.

Herr talman! Ingvar Carlsson har till mig riktat följande frågor: 1. Har ekonomiministern, som underlag för regeringens ekonomiska ställningstaganden, låtit närmare studera de samhällsekonomiska konsekvenserna av den nuvarande regeringens energipolitik? Vilka är i så fall effekterna av den nuvarande regeringens energipolitik i fråga om a) utrymmet för övriga investeringar? b) utrymmet för reformer? 2. Har regeringens ekonomiska politik utformats med hänsyn till under 3. Anser ekonomiministern att svensk ekonomi tål att vi bygger fyra—sex kärnkraftverk som sedan inte används för att producera elektrisk kraft? Den första frågan gäller de samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens energipolitik. Som Ingvar Carlsson borde känna till har regeringen ännu ej föreslagit riksdagen någon ny inriktning av den svenska energipolitiken. I 1975 års riksdagsbeslut om energipolitiken förutsattes att beslutet skulle omprövas 1978. För att förbereda detta har en energikommission arbetat, och på grundval av dess betänkande och de synpunkter som de olika remissinstanserna kan framföra kommer regeringen att förelägga riksdagen förslag till ny energipolitik under hösten innevarande år. De åtgärder som vidtagits på det energipolitiska området har därför syftat till att upprätthålla handlingsfriheten inför det kommande beslutet. De har enligt min mening hittills ej medfört vare sig kostnader eller vinster av den omfattning att det är meningsfullt att tala om samhällsekonomiska konsekvenser i fråga bl.a. om utrymmet för investeringar och reformer eller då det gäller bytesbalansens utveckling. Förutom att upprätthålla handlingsfrihet och förbereda det energipolitiska beslutet har vidtagits åtgärder som bedömts som väl motiverade såväl energipolitiskt som ekonomiskt. Jag syftar i första hand på det förslag till ett omfattande energisparprogram som förelagts riksdagen. Inte minst mot bakgrunden av våra ansträngningar att uppnå balans i våra utrikes betalningar bedömer jag detta program som utomordentligt angeläget och betydelsefullt. Efter bokstaven skulle jag därmed ha svarat på Ingvar Carlssons första två frågor. Jag har emellertid tolkat honom så att frågan skall avse även effekterna av olika vägval vid höstens energipolitiska beslut. Jag vill därför tillägga följande: Det vägval i fråga om kärnkraften, och de beslut om vilken kapacitet på energiproduktionens område som vi måste ha, är självfallet beroende av vilken tillväxt i energikonsumtionen som kan anses trolig under 1980 och 1990-talen. Den tillväxten är i sin tur beroende på vad vi kan uppnå av energibesparingar. Skulle det ur energipolitisk synvinkel föreligga ett behov av den energiproduktion som kärnkraften kan ge men regering och riksdag av andra skäl skulle komma fram till att en avveckling bör ske uppkommer sam hällsekonomiska kostnader. Som energiministern redovisade i regeringens proposition med förslag om anslag till statens vattenfallsverk har vattenfallsverket beräknat kostnaderna för en avveckling av Forsmark 3 till närmare 2 miljarder kr. Skulle samtliga de kärnkraftsblock som nu är under byggnad ej tas i bruk blir kostnaderna större. I dagens priser kan de nedlagda kostnaderna hittills beräknas till ca 7 miljarder kr. Återstående kostnader kan uppskattas till ca 10 miljarder kr. Om beslut skulle fattas om avveckling av dessa aggregat uppstår dessutom kostnader för brutna kontrakt och avvecklingskostnader. Om denna kapacitet skall ersättas med konventionell produktion måste investeringar på 10-15 miljarder kr. göras. Härtill kommer ökade driftkostnader och därmed också en ökad oljeimport. Enligt vad jag erfarit skulle beräkningar utförda inom ramen för energikommissionens arbete tyda på att om hela kärnkraftsprogrammet skulle ersättas med alternativ produktion och besparingar måste avsevärt mycket större insatser än vad jag nu redovisat göras. Osäkerheten i beräkningarna är dock stor och beloppen är därför svåra att precisera. Kostnaderna skall slås ut över hela den period avveckling och ersättningsinvesteringar skall ske. När det gäller de allmänekonomiska förutsättningarna utgår jag från att uppfyllandet av bytesbalansmålet ej skulle få påverkas av en hel eller partiell avveckling av kärnkraften. Kostnaderna skulle sannolikt i huvudsak inkräkta på utrymmet för privat konsumtion och övriga investeringar inom näringslivet. Man kan inte blunda för att detta innebär en ytterligare inteckning i ett under avsevärd tid begränsat konsumtionsutrymme. Jag vill emellertid understryka, att regering och riksdag genom villkorslagen satt kärnkraftens säkerhetsfrågor i första rummet. Jag är personligen övertygad om att inga svenska medborgare av ekonomiska skäl skulle vara beredda att tillstyrka att angelägna säkerhetskrav försummades. Går kärnkraftens avfallsproblem att lösa enligt de kriterier som satts upp i villkorslagen, skall självfallet de av Ingvar Carlsson berörda aggregaten tas i drift. Men skulle den nu pågående remissgranskningen av Vattenfalls ansökan om att få ladda aggregatet Ringhals 3 visa att dessa problem ej är lösta, vore det naturligtvis helt fel att ta aggregatet i drift. Eftersom remissbehandlingen pågår varken vill eller kan jag närmare uttala mig om detta. För regeringen är frågan om laddningen av ytterligare kärnkraftsaggregat i första hand en säkerhetsfråga. Det är därför självklart att vi måste vara beredda att bära vissa kostnader om det skulle visa sig att säkerhetsproblemen inte kan lösas eller att ytterligare forskning och utveckling är nödvändig innan de kan anses lösta. Svensk ekonomi måste tåla sådana liksom andra av omsorg om vår miljö och människors hälsa betingade kostnader, även om de skulle innebära en icke oväsentlig belastning och en ytterligare inteckning av ett redan hårt intecknat resursutrymme.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomiministern för svaret på min interpellation. Det gläder mig att en debatt nu äntligen kan komma till stånd om de ekonomiska konsekvenserna av energipolitiken med det statsråd som har ansvaret för Sveriges ekonomi. Vid två tidigare tillfällen har Gösta Bohman demonstrativt vägrat att gå in i en debatt. Först när även borgerliga tidningar reagerade mot regeringens nonchalans gick det att få ett svar från ekonomiministern. Tyvärr är ekonomiministerns beteende i denna fråga inte en isolerad företeelse. Jag måste, herr talman, beklaga att det skall vara så svårt att få regeringsledamöterna att visa sig i riksdagen och svara för sina departement och att över huvud taget vara närvarande i kammaren när viktiga frågor diskuteras. Jag tänker då givetvis inte på Gösta Bohmans ofrivilliga frånvaro häromveckan. Jag tror inte att moderatledaren mått särskilt väl när han utformat detta svar. Det måste vara obehagligt för ekonomiministern att låtsas som om situationen på energiområdet är problemfri och att regeringens handlande styrs av förnuft och konsekvens. Vid en moderatkonferens i november talade Gösta Bohman betydligt mera klarspråk än i interpellationssvaret i dag. I Svenska Dagbladet kunde man läsa följande referat: ”Även Gösta Bohman gjorde bestämda politiska markeringar i sitt tal. Han betonade hårt det oupplösliga sambandet mellan ekonomi och energi, det omöjliga i att samtidigt säga nej till alla energikällor och faran i att åsidosätta en högt utvecklad teknologi; — Gör vi det, kan vi ställas inför en lång och plågsam nedgångsperiod. — Nu är det dags att diskutera energipolitiken i nya termer: Välstånd och sysselsättning.” Jag delar uppfattningen att energidebatten måste föras också i termerna välstånd och sysselsättning. Det är ett bra uttalande. Men den debatten skall ju då också föras i Sveriges riksdag mellan regering och opposition. Problemet som ekonomiministern går helt förbi i sitt svar å regeringens vägnar är att vi inte har hur mycket tid som helst på oss. Tvärtom borde bl.a. med hänsyn till ekonomi och sysselsättning flera viktiga energipolitiska beslut redan ha fattats. Men regeringen kan inte bli överens om något annat än att skjuta alla dessa problem framför sig. Moderaterna inser naturligtvis faran med en sådan politik. Vid den tidigare omnämnda novemberkonferensen riktade partisekreterare Lars Tobisson följande maning till de moderata statsråden: ”Kommer inte ett beslut de närmaste månaderna försvagas regeringens handlingskraft även på andra områden.” Nu har de månaderna gått, och förvirringen kring regeringens energipolitik har ökat i stället för att minska. Med hänsyn till den allvarliga tidsaspekten i energifrågan måste jag fråga ekonomiministern: Delar Gösta Bohman partisekreterare Tobissons uppfattning att frånvaron av energipolitik kommer att försvaga regeringens handlingskraft även på andra områden? Om svaret är ja, måste ju detta få sam hällsekonomiska konsekvenser och alltså stå i strid med Gösta Bohmans interpellationssvar. Är svaret nej, har moderaternas ordförande och partisekreterare skilda uppfattningar i denna avgörande fråga. Handlingsförlamning enligt den modell som regeringen nu företrätt i ett och halvt år leder till allt högre kostnader. Utan ordentliga riktlinjer har trots allt utbyggnaden av kärnkraftverk fortsatt efter valet. Det innebär att vi lagt ned åtskilliga miljarder på kärnkraft också efter valet. Ändå hävdar statsministern att dessa kraftverk inte skall användas för att producera elektrisk kraft. Det vore i så fall fråga om en kapitalförstöring utan motstycke i fredstid. Enligt ekonomiministern skulle denna uppgå till 17 000 milj.kr., vilket förefaller mig vara en realistisk siffra. Nr 100 Jag finner det oroväckande att ekonomiministern förnekar att regeringens energipolitik skulle medföra några negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Tyvärr har ju redan det svenska samhället, företag, löntagare och skattebetalarna, orsakats betydande skada. Utvecklingen har lett till att kunnande och kompetens på viktiga områden förslösas att sysselsättningen i onödan minskas att energipriserna drivs upp att investeringarna utanför energiområdet riskerar att hämmas. Låt mig också nämna konkreta exempel: ”För ASEA-gruppen har frånvaron av energipolitiska beslut i Sverige reducerat beställningsingång och beläggning på kraftutrustning, inte bara inom ASEA-ATOM utan även inom STAL-LAVAL Turbin och moderbolaget.” 2. I Dagens Industri den 14 mars, dvs. för några dagar sedan, finns en intervju med ASEA-ATOM:s VD Lars Halle: ”Lars Halle säger att Asea Atoms marknadsföring utomlands försvårats efter jordbruksminister Anders Dahlgrens utspel nyligen. Dahlgren vill lägga ner Asea-Atom.” 3. Trots att Sverige är ett gammalt gruvland bedriver vi knappast någon prospektering längre. Av rädsla för att hitta uran vågar vi knappt leta efter några mineraler. 4. Att bygga kärnkraftverk i snigelfart är ett dyrt och dåligt sätt att klara energiförsörjningen. Ändå är det detta som sker med Forsmark 3. Byggnadsarbetare som skulle behövas för ett rationellt byggande, avskedas. När regeringen så småningom kommit fram till ett beslut måste nyanställningar ske om vi inte skall skrota kärnkraftsprogrammet. Det är inte svårt att förstå bitterheten i Forsmark. 5. Aggregat Ringhals 3 är sedan flera månader klar: för start, men tillåts av regeringen inte att producera elektricitet. Enligt Vattenfall kostar detta de svenska skattebetalarna varje dag 1,5 milj.kr. Gösta Bohman har ju i alla år predikat sparamhet med statens medel. Nu är Sveriges ekonomi mer illa ute än på flera årtionden. Hur känns det då att slösa med skattebetalarnas pengar på detta sätt? Enligt villkorslagen är regeringen skyldig att svara ja eller nej på Vattenfalls ansökan. Enligt min uppfattning borde ett svar redan ha givits. Det gäller ju rättssäkerheten i landet. Varje fördröjning kostar dessutom mer pengar. För att ändå sätta en absolut yttersta gräns vill jag fråga: Kan Gösta Bohman ge sitt hedersord på att ett ja eller nej till start av Ringhals 3 lämnas före vårriksdagens slut?

Man visar ju att alla energislag har sina nackdelar men att det gäller att komma fram till en förnuftig balans. I denna ingår enligt kommissionen också kärnkraft. Tänker regeringen verkligen inte ta intryck av energikommissionen? Det är illa nog att statsoch energiministrarna av taktiska skäl nu nedvärderar sin egen kommission. Skall nu också Gösta Bohman låtsas som om den inte finns och avstå från de beslut som brådskar? Vi kan ju inte fortsätta att säga nej till allting: Det går inte med hänsyn till vårt näringsliv och vår ekonomi att säga nej, nej, nej. Även en borgerlig regering måste någon gång säga ja. Annars kommer utvecklingen bara att fortsätta bakåt, som under den första halvan av valperioden. Trots att de alternativa energikällorna inte kan ge något tillskott på 10-15 år brukar ju centerns representanter hänvisa till dessa energislag, t.ex. vindkraften. Det behövs ju 1 000 till 2 000 vindkraftverk för ett inte alltför stort tillskott till vår elenergi. Nu skall man försöka komma i gång med tre försöksverk. Vem är då först att protestera? Jo, jag läser i centerns huvudorgan Skånska Dagbladet att Södra Åby-avdelningen av Lantbrukarnas riksförbund protesterar mot planerna på försök med vindkraft på Söderslätt. Gärna vindkraft, säger man, men absolut inte på Söderslätt. Det lär inte bli lättare att få odla och gödsla energiskogar på våra våtmarker. Allt detta kan ju inte stämma med vad Gösta Bohman innerst inne anser vara rätt och riktigt. Jag förstår att han anser att vissa eftergifter måste göras för att regeringen inte öppet skall tvingas erkänna att man inte klarar av att styra Sverige. Men jag skulle ändå vilja fråga om det inte med hänsyn till landets ekonomi finns några gränser för ekonomiministerns eftergifter. Herr Bohman bestämmer ju så mycket annat i regeringen. Därför är det obegripligt att moderatledaren är så flat och eftergiven i den viktiga energifrågan. Jag förmodar att moderatledaren märkt att stämningen i landet håller på att bli alltmer irriterad. För att det inte skall sägas att jag ger uttryck åt oppositionens naturliga benägenhet att kritisera i tid och otid, skall jag citera några insändare i Svenska Dagbladet — herr Bohmans eget husorgan — som man kunnat läsa på senare tid: ”För mig framstår den nya regeringens beslutsförlamning i kärnkraftsfrågan som ett bevis på regeringsoduglighet. I det rådande läget borde man utan dröjsmål inlämna regeringens avskedsansökan och nyval utlysas. Självfallet måste det vara så att en regering är skyldig regera och inte smita undan i en viktig fråga. ——-— Även om ingenting sker fram till nästa val, kommer domen över den första borgerliga regeringen på 44 år att bli hård och obeveklig, inte minst av flera som vid tidigare val önskat ett slut på den socialdemokratiska regeringsepoken. Det kan ej uteslutas, att den nuvarande regeringen röner det sämsta vitsord som en svensk regering vederfarits i modern tid.

Ni i folkpartiet och moderata samlingspartiet har majoritet i regeringen. Dessutom har givetvis regeringen ett kollektivt ansvar för de beslut som fattas och inte fattas. Tyvärr är emellertid den borgerliga regeringskoalitionen nu en gång för alla sådan den är. Den står där, lika fast och stabil som en snöhydda i vårregn. Låt mig alltså sammanfatta de frågor som ekonomiministerns interpellationssvar ger anledning att ställa: 1. Delar Gösta Bohman sin partisekreterares uppfattning att frånvaron av en energipolitik försvagar regeringens handlingskraft även på andra områden? 2. Kan Gösta Bohman ge sitt hedersord på att ett ja eller nej lämnas till start av Ringhals 3 innan vårriksdagens slut? 3. Finns det med hänsyn till landets ekonomi inte några gränser för ekonomiministerns eftergifter för en oförnuftig energipolitik?